Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag delar den uppfattning om arbetsförhållandena vid domstolarna som har kommit till uttryck i pressdebatten och, om svaret är ja, frågat mig om regeringen är beredd att vidta några konkreta åtgärder för att stoppa de s.k. avhoppen från domarbanan. I sin interpellation har Karin Ahrland anfört att det i pressdebatten kommit fram en allt större oro över arbetsförhållandena i domstolarna och att då har nämnts främst tre orsaker till avhoppen från domarkarriären, nämligen lönerna, väntetiderna för adjunktion i överrätt och arbetsbördan. Först vill jag framhålla att vi har en hög kvalitet på rättsskipningen i vårt land och en skicklig och plikttrogen domarkår. Det är viktigt att vi kan fortsätta att rekrytera duktiga jurister till domarbanan och att vi får behålla dem. I Sverige är det av tradition så att många jurister börjar sin yrkesverksamhet med en kortare eller längre tids tjänstgöring i domstol, innan de går ut till viktiga befattningar i näringslivet och på andra håll i samhället. Detta är inte något negativt, tvärtom. Men det får naturligtvis inte bli så att alltför många unga jurister lämnar domarbanan för annan verksamhet. De här frågorna är aktualiserade inom både justitiedepartementet och domstolsverket. Inom domstolsverket pågår en analys av omfattningen av och orsakerna till avhoppen och därmed sammanhängande frågor. En referensgrupp har knutits till detta projekt. I referensgruppen ingår representanter för hovrätterna och kammarrätterna samt företrädare för arbetstagarorganisationerna och Sveriges domareförbund. Arbetet bedrivs skyndsamt och skall i princip vara klart till årsskiftet 1986-1987. De direktiv som ligger till grund för domstolsverkets arbete innebär i korthet följande. För att kartlägga omfattningen av avgångarna från domarbanan och rekryteringsutvecklingen skaffar man in statistiska uppgifter från hovrätter na och kammarrätterna. Dessutom besöks samtliga överrätter för intervjuer och samtal. Intervjuer utförs vidare med bl.a. aspiranter och fiskaler som lämnat domarbanan. Även sådana som är kvar på banan liksom tingsnotarier intervjuas. Faktorer som löneutveckling och tid från börjedag i överrätt till ordinarie domartjänst undersöks. Jämförelser görs med den övriga statsförvaltningen. Om det visar sig att det finns behov av åtgärder för att minska antalet avgångar eller för att underlätta rekryteringen kommer verket att lägga fram förslag om detta. Jag vill tillägga att problemen med långa väntetider till adjunktion och till ordinarie domartjänst har lett till att regeringen redan fr.o.m. den 1 januari 1985 skärpte bl.a. reglerna om tjänstledighet för fiskaler och assessorer. Som framgått av min redogörelse har alltså dels regeringen redan vidtagit åtgärder för att förbättra förhållandena på domarbanan i sådana avseenden som Karin Ahrland efterlyser, dels domstolsverket inlett en omfattande och djuplodande undersökning av frågorna. Jag vill avslutningsvis nämna att jag avser att låta utreda också frågan om domarbanans utformning på längre sikt.

Herr talman! I en rättsstat krävs det inte bara klara lagregler. Det krävs goda domstolar och förvaltningsmyndigheter som skall tillämpa lagen. Och för att rättsskipningen skall fungera är det viktigt att vi har tillräckligt antal domare och att det är hög kvalitet på de jurister som söker sig till domarbanan — samt att de trivs med sitt arbete så att de vill stanna där. Jag vill då i anslutning till justitieministerns svar också själv anmäla att vi tycks vara ense om att vi än så länge har en skicklig och plikttrogen domarkår. Vi tycks också vara ense om att det ”är viktigt att vi kan fortsätta att rekrytera duktiga jurister till domarbanan och att vi får behålla dem”. Men, herr talman, det är just i oro för att domarbanan inte längre tycks vara så attraktiv och för att vi inte längre får behålla duktiga domare som jag har väckt den här interpellationen. Jag nämnde som en av tre orsaker till avhoppen lönerna och ställde avsiktligt ingen fråga på det området, eftersom formalia skulle hindra justitieministern att svara ifall han är beredd att arbeta för bättre löneförhållanden. Men, herr talman, låt mig ändå här inte fråga, utan bara uppmuntra justitieministern att kanske börja gräla, som vi talade om i den förra debatten, och tuffa till sig vid de samtal som väl ändå förs vid regeringsbordet om löneläget för olika kategorier i statstjänst. Försök, herr justitieminister, att med skärpa förklara för löneministern och finansministern att ett effektivt domstolsväsende är en av rättsstatens hörnstenar. Vår domarkår må vara aldrig så skicklig och plikttrogen, men om näringslivet ständigt lockar med nästan dubbelt så höga löner och arbetsförhållandena också i övrigt bara blir sämre, så kan rättsstaten komma i fara. Det är därför staten måste vara beredd att se över domarlönerna. Jag tror att jag med säkerhet kan lova att om justitieministern lyckas förhandla sig till högre anslag till domstolsväsendet, så kommer hela justitieutskottet att utan vidare biträda budgetpropositionen i den delen. Så till frågorna. Det är naturligtvis bra att domstolsverket har fått det uppdrag som justitieministern refererar till — även om det tog lång tid innan uppdraget gavs. Men är justitieministern verkligen säker på att det blir klart till årsskiftet? Såvitt jag vet har en enkät som skall skickas ut till yngre jurister inte kommit ut än. Nu säger statsrådet också att om det visar sig att det finns behov av åtgärder för att minska antalet avgångar, så kommer verket att lägga fram förslag om detta. Låt mig återge några avsnitt ur domstolsverkets anslagsframställning. Där heter det att verket vill rikta uppmärksamheten på förhållanden som på olika sätt försämrar arbetsbetingelserna. Det framhålls allt oftare, skriver domstolsverket, att personalen känner minskad trivsel med arbetet. Samtidigt med att arbetsbördan ökat menar man att anställningsvillkoren försämras och detta i synnerhet vid en jämförelse med förhållandena på den privata sektorn. — Det är det ena. Sedan står det att antalet avhopp tyder på att domarbanan förlorat sin dragningskraft i takt med att klyftan ökat mellan villkoren på den statliga och den privata sidan. Det är oroande, fortsätter domstolsverket, att jurister som är mycket väl lämpade för domaryrket och dessutom är intresserade av arbetsuppgifterna som sådana likväl av ekonomiska skäl anser sig nödsakade att gå över till enskild tjänst. Situationen är i hög grad oroande, skriver domstolsverket. Dessa uttalanden kommer åter på sida efter sida, i stycke efter stycke. Som jag tyder en sådan skrivning från domstolsverket har domstolsverket redan i årets anslagsframställning sagt ifrån att det finns behov av åtgärder. Härtill kommer att ett enigt justitieutskott i år liksom tidigare har uttalat sin oro över arbetsförhållandena vid domstolarna. Är justitieministern alltså beredd att ta hänsyn till de uttalandena vid årets budgetarbete? I svaret nämnde statsrådet att det skall bli en ny utredning om domarbanans utformning på längre sikt. Detta föranleder mig att fråga: 1. När kommer direktiven? 2. Kan justitieministern garantera att de utformas så att de inte ökar oron inom domstolarna? Kan justitieministern lova att de inte bara innehåller en massa prat om bättre service? Alla de pisksnärtar mot statstjänstemän som på sistone delats ut från visst annat håll i regeringen har sannerligen inte gjort arbetsförhållandena i statsförvaltningen trivsammare. Det är nämligen, herr justitieminister, morötter som behövs för rekryteringen, inte piskor.

Herr talman! Det är en viktig interpellation som Karin Ahrland framställt. Skickliga, kunniga, kvalificerade, självständiga, orädda domare är vad vi behöver — och härom är vi alla helt ense. Domarkårens kvalitet är egentligen ett bra mått på standarden i ett rättssamhälle. Det är med andra ord en gemensam angelägenhet att upprätthålla och värna om domarkårens anseende. Hur få de rätta juristerna att skriva in sig vid hovrätterna och sedan stanna kvar där? Högre löner, snabbare befordran och största möjliga intellektuella stimulans i arbetet — det måste bli det sammanfattande svaret. Om det allmänna inte bjuder till rejält, konkurrerar den privata sektorn ut domstolarna. Redan har ju alltför många yngre domare hoppat av. I det privata näringslivet torde den unge domaren redan från början, enligt vad jag inhämtat, kunna påräkna en löneförbättring med minst 2 000 kr. i månaden i genomsnitt. Löneökningar på ända upp till 15 000 kr. i månaden har förekommit. Det borde vara en riksdagens uppgift att se till att kvaliteten hålls hög inom domarkåren — detta med hänsyn till den dömande maktens betydelse för vårt statsskick och vårt rättssamhälle. Domstolarna är ju på sätt och vis den yttersta garantin för rättsstaten. Hur ser då de yngre domarna själva på sin situation? Det har de redovisat i två framställningar till justitiedepartementet, som jag har här i kopia. Själv vill jag säga att mitt hjärta klappar speciellt för Svea hovrätt — en gemensam nämnare för statsrådet Wickbom och mig. I Svea hovrätt är situationen särskilt bekymmersam, vilket beror på nya regler för tjänstledighet för fiskaler. Enligt dessa regler, döpta till ”klosterreglerna”, beviljas inte tjänstledighet för uppdrag utom domstolarna. ”Vid Svea hovrätt har de yngsta fiskalernas möjlighet att komma ut däremot redan påverkats negativt. Risken är att de inte finner det tillräckligt stimulerande att år efter år föredra mål i hovrätten i väntan på tingsfiskalstjänstgöring utan istället hoppar av från domarbanan. — — — Att i sju-åtta år sitta på 'sparlåga” för att sedan efter assessorsförordnandet helt plötsligt anta nya utmanande arbetsuppgifter vid en ålder då man inom den privata sektorn normalt närmar sig sin ”topposition” i karriären, är nog inte vad en ung ambitiös fiskal förväntat sig av domarkarriären. Följden kan bli att hela årskullar av duktiga jurister går förlorade för domarbanan med framtida rekryteringsproblem till inte minst de högre domartjänsterna. — —— Slutligen får inte bortses från risken att domaryrket i framtiden kan bli ett kvinnoyrke. Även om det lättat något under senare tid, har dock kvinnliga fiskaler fortfarande svårare att få arbete på den privata sektorn än sina manliga kollegor. Och ”den öppnare domarbanan” måste väl omfatta även en könsmässigt väl fördelad domarekår.” Bättre anställningsvillkor är alltså medicinen. Och det brådskar med hänsyn till den pågående åderlåtningen. Jag betonar att det ytterst bör vara en uppgift för den lagstiftande församlingen att slå vakt om kvalitet, duglighet och självständighet hos domarkåren. Statsrådet Wickboms svar till Karin Ahrland gör mig något besviken. Han känner ingen synbar oro utan är till freds med att regeringen infört de s.k. klosterreglerna och att domstolsverket inlett en omfattande och djuplodande undersökning av frågorna. Medan gräset växer dör kon. Jag upprepar att vår justitieminister har särskilda skyldigheter — och även rättigheter — då det gäller att värna om domstolsväsendet, och jag hemställer att han genast tar itu med frågan. Lyssna till hovrättspresidenten Birgitta Blom och till alla de unga hovrättskolleger som hoppat av! De särskilda löneförhandlingarna för bl.a. domarkåren står nu för dörren. Här har sålunda ett oväntat tillfälle infunnit sig för rättsvårdens främste representant, tillika tidigare hovrättsdomare, att göra en rejäl, synlig insats för domarkåren. Missa inte den chansen! Det kan vara en bra början i strävandena att stoppa avhoppen och att upprätthålla en kompetent domarkår. Jag önskar verkligen statsrådet Wickbom lycka till och hoppas i likhet med Karin Ahrland att han blir framgångsrik.

Herr talman! Karin Ahrland får gärna för mig föra lönefrågan på tal. Jag avslöjar också gärna i det sammanhanget att jag inom regeringen självfallet för sådana lönepolitiska diskussioner som Karin Ahrland efterlyser. Men, Karin Ahrland och Allan Ekström, domarkårens attraktionskraft beror naturligtvis inte bara på lön och avancemangsmöjligheter. Den arbetstillfredsställelse och de möjligheter till personlig utveckling som yrket erbjuder har också den allra största betydelse. Dessa faktorer underskattas ofta kraftigt i debatten, när lönefrågorna får ett övertag. Jag vet av egen erfarenhet att yrket kan erbjuda mycket positiva moment. En förutsättning för att det skall vara så är att man i domstolarna ägnar de här frågorna ett aktivt intresse. Här ligger ett stort ansvar på domstolens chef och på andra i arbetsledande ställning, men naturligtvis även på andra kolleger. Domstolsverket kan genom sin utbildningsverksamhet och på annat sätt medverka till bättre arbetstillfredsställelse och personlig utveckling. Det här är saker som kan göras nu och utan särskilda insatser från regering och riksdag. På längre sikt är det av stor vikt att domarbanan får en utformning som ger den så stor attraktionskraft som möjligt på duktiga domare. Den utredning som jag har förutskickat skall ha en sådan inriktning. Jag är inte beredd att i dag gå närmare in på de direktiv som den skall få eller exakt när den skall tillsättas. Allan Ekström vet ingenting om min oro för situationen. Jag ger inte uttryck för den. Jag vill över huvud taget gärna ha underlag för åtgärder, innan jag tar ställning till vad som bör göras, i stället för att fatta beslut bara på grundval av vad som förs fram av domstolsverket i en anslagsframställan. Allan Ekström, det material som hittills har tagits fram av domarnas egna organisationer är i stort behov av fördjupning och komplettering, och det är just det som sker inom domstolsverket nu, och där arbetar de snabbt. Jag har inga indikationer på att de inte skall bli färdiga med sitt arbete inom den tid jag här har angett. De s.k. klosterreglerna, som Allan Ekström refererade till, är till just för att förkorta utbildningstiden, alltså tiden från börjedag till dess att man får sitt assessorsförordnande. Jag anser att ett av de största problemen är att denna tid tenderar att bli allt längre. Vi hade regler på detta område fram till mitten av 1970-talet. De var fullständigt självklara. Men sedan de reglerna har ersatts av vad jag vill kalla allmän anarki när det gäller att utnyttja de icke färdigutbildade domarna för allehanda uppdrag, har vi fått en fördubbling av den kö av människor som väntar på att få ett förordnande som assessor. Det här är en olycklig utveckling. Detta är en del av förklaringen till det ökade antalet avhopp från domarkarriären.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt om justitieministern vid olika diskussioner inom regeringen för lönerna vid domstolarna på tal. I den frågan kan jag bara säga: Fortsätt! Ge sig inte! Det är viktigt att vi kan erbjuda goda lönevillkor också för våra domare. Arbetstillfredsställelse består inte bara i högre lön, det skall jag gärna hålla med om. Såvitt jag förstår är det sådana andra saker som bl.a. skall ingå i domstolsverkets utredning, vilket möjligen kan hjälpa till att förbättra arbetsförhållandena. Problemen beror, såvitt jag förstår, bl.a. på stress på grund av ärendebalanser. Jag blir emellertid litet bekymrad när justitieministern med anledning av domstolsverkets anslagsframställning säger att man inte bara kan ta vad verket skriver som skäl för att göra någonting. Självfallet vet var och en att varje statligt verk i någon mån överdriver situationen när det skriver petitor. Detta skall jag inte heller förneka. Men det går inte att påstå att den anslagsframställning som domstolsverket har gjort i år innehåller överdrifter som är allvarliga. I så fall litar inte justitieministern på sitt eget verk. Att verket har upprepat vad vi redan visste, och gjort det med skärpa, får icke användas emot domstolsverket. Det skall i stället användas för att rätta till bekymren på domarbanan. Jag blir än mer bekymrad när inte justitieministern på något sätt avslöjar när direktiven kommer eller vad de kommer att innehålla.

Herr talman! Justitieministern nämnde de s.k. klosterreglerna. Jag vet att reglerna från departementets sida tillkommit i det vällovliga syftet att förkorta befordringsgången. Jag kan naturligtvis hålla med om att tillståndet idaginte är bra. Men det olyckliga är att reglerna är utformade så, att dagens unga hovrättsjurister känner besvikelse och hopplöshet, vilket är anledningen till att avhoppen blivit så många. Det framgår också av den skrivelse som jag tidigare refererade till. Rent allmänt vill jag instämma i vad Karin Ahrland sade, nämligen att vi bör ha en gemensam strävan att öka domarämbetets attraktionskraft, med hänsyn till den viktiga även i grundlagen inskrivna skyldighet som domarkåren har att värna vår rättsstat och rättssamhället.

Herr talman! Jörn Svensson har ställt följande frågor till mig: 1. Vem ansvarar för den politiska analysen av Palmemordet? 2. Har denna analys gett något resultat? 3. Vad har innebörden varit i det uppdrag som i saken gavs ambassadör Sverker Åström? 4. Har någon analys gjorts av i hur hög grad utländska säkerhetstjänster förmått informera sig om ting som haft betydelse för Palmemordet? Jörn Svensson har i sin interpellation inledningsvis förklarat att det inte är hans avsikt att gå in på polisens spaningsarbete och att en diskussion härav i riksdagen i dag skulle vara olämplig och förhastad. De frågor som Jörn Svensson har riktat till mig utgår från hans egna spekulationer om bakgrunden, motivet och ansvaret för mordet på Olof Palme. Trots vad Jörn Svensson har förklarat om avsikten med interpellationen, tar alltså hans frågor i realiteten sikte på det nu pågående spaningsarbetet. Jag har inte för avsikt att här i kammaren diskutera detta. En annan sak är att mordet på Olof Palme måste leda till en allmän analys av vad som skett. I ett sådant arbete måste vi finna vägar för att förhindra sådana händelser och — om de ändå inträffar — för hur vi skall hantera dem. Det arbete som utförs av den särskilda juristkommissionen skall bidra till att skapa underlag för en sådan analys.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Min avsikt är att vi äntligen skall få en öppen och allvarlig diskussion om den politiska bakgrunden till mordet på Olof Palme. En sådan har saknats. Och att föra den är ingen polisiär fråga. Det är heller ingen fråga för en kommission av jurister. Det är en fråga för det svenska folket. Jag har all förståelse för justitieministerns försiktighet. Men vi andra är inte bundna på samma sätt av vår ställning. Det är synd att massmedia i denna sak i så hög grad svikit sin uppgift. Under åtta månader har man vidarebefordrat en ström av rykten, sensationsmättade detaljer, polisläckor och förtäckta beskyllningar. Man har pekat ut personer och grupper utan logiska underlag. Upprepade gånger — senast nu i veckan — har vi fått se hur säkerhetspolis läcker ut beskyllningar mot en kurdisk organisation. Och ännu farligare: tidigare i år associerade en tidning på sin löpsedel till en hel folkgrupp. Detta är politiskt absurt. Det bygger inte på några motiv eller logiska bakgrunder. Det är ägnat att sprida förvirring och att bana väg för att utse en syndabock. Min avsikt är inte att skapa politiska sensationer. Tvärtom menar jag att vi måste komma bort från det sensationella, bort från ryktena och fram till en verklig analys. Då måste vi börja med att fråga var terrorismen i vår tid egentligen finns. Den finns inte huvudsakligen hos de små grupperna, i västtyska kommandon, hos muslimska fundamentalister eller i baskiska ETA. Terrorismen ute i Europa är i allt väsentligt en högerterrorism. Den är väl organiserad. Den har en stark social bas, och den har kontakter i olika samhällsapparater. Den har resurser och pengar. Den har erfarenhet och vapen. Den farligaste terrorismen utövas inte av fristående grupper. Den utövas av en rad länders nationella säkerhetstjänster. Erfarenheterna bl.a. från Italien under 1960 och 1970-talen borde ha lärt oss detta. Och dagens verklighet bekräftar det. Det är därför det är så absurt, när nu Sverige skall inleda samarbete med dessa säkerhetstjänster. Man skall bekämpa terrorismen med hjälp av terroristerna själva. Jag avser att i en särskild interpellation i veckan ta upp detta riskabla samarbete, som Sverige nu håller på att ge sig in i. Den politiska logiken kräver att vi ställer frågor rörande motiv, kapacitet, resurser och risktagande. För vem var Olof Palme ett sådant hinder att hans död blev till ett övergripande intresse? Vem var hotad av hans internationella inflytande och nedrustningsförslag? Hans och hans kommissions program för nedtrappning av kärnvapenrobotar — vem var hotad av det? Vem var hotad av programmen för en kärnvapenfri zon genom Europa, för kontroll av kärnbränslecykeln och plutoniet, för inkapsling av rustningsindustrin och rustningstekniken, för kontroll av vapenöverföring till olika regioner i världen? Jag kan inte se annat än att det klart sannolikaste alternativet — det som höjer sig över alla andra alternativ — är den västliga stormaktens säkerhetsorgan. Den snäva debattiden medger inte att jag i detalj utvecklar dessa synpunkter. Jag har sökt göra så i en särskild promemoria som har delats ut till pressen. Jag avser att sedermera återkomma med ytterligare material. Men jag vill också säga att det kan finnas även ett annat alternativ. Det kan röra sig om en väsentligen i Sverige baserad mordkomplott. Detta är ett mer svåranalyserat alternativ. Men det bör vara med i en fortsatt seriös diskussion. I en sådan diskussion står det var och en fritt att presentera mer trovärdiga och logiska alternativ än jag gör. Det viktiga är att vi kommer bort från alla rykten om diverse smågrupper, som saknade alla rimliga samband med Olof Palme och med hans gärning. Bakgrunden till hans död är maktpolitisk, och vi är skyldiga att i en maktpolitisk analys söka oss fram till förklaring och sanning.

Herr talman! Det finns skäl att ställa sig frågan varför Jörn Svensson väljer en interpellation i riksdagen för den debatt som han så gärna vill ha, uppenbarligen en debatt om skälen för mordet på Olof Palme. Jag tror att han avser att åstadkomma en debatt om internationell terrorism, dess grunder och vad som skall göras för att bekämpa den. I så fall delar jag hans uppfattning — den debatten skall föras offentligt.

Låt oss till en början bestämma oss för vad vi menar med terrorism. Jag uppfattar att begreppet terrorism utgörs av åtgärder som syftar till att förändra politiska förhållanden som inte kan förändras på annat sätt, genom angrepp på oskyldiga eller genom skada på egendom som saknar samband med det eftersträvade målet. Dessa angrepp på människor och egendom skall utföras dolskt och fegt, utan att den angripne är medveten om faran. Det, menar jag, är terrorism. Terrorismen skiljer sig högst avsevärt från det politiska mordet. Ett politiskt mord uppfattar jag vara en gärning som syftar till att lösa ett akut problem: en person representerar i ett visst ögonblick eller inom en viss — Prot. 1986/87:21 tidrymd en fara för någon eller några. 7 november 1986 Det är stor skillnad på ett politiskt Mord och på terror, Jörn Svensson. Ommordet på Olof För att man skall kunna få använda begreppet analys måste man Palme tillhandahålla objektivt och känslofritt grundade undersökningar och dra slutsatser ur dem som redovisas i analysen. Här är det andra fält där Jörn Svensson har gått fel. Användandet av ord som högerextremism, högerterrorism och västerländska säkerhetstjänster förekommer tätt i den 19-sidiga promemoria som Jörn Svensson refererade till. Det märkligaste med dessa är att det inte finns ens en antydan till försök från Jörn Svensson att motivera vad han menar med dessa uttryck. Genom denna hans ogrundade användning av polemiska begrepp tycker jag att hans promemoria avslöjas. Det är inte fråga om någon analys. Det är fråga om propaganda. Låt oss för en sekund tänka på Olof Palme på ett annat sätt än det Jörn Svensson tillämpade! Olof Palmé var en stor internationell politiker. För denna sin stora internationella roll behövde han — det var oundgängligen nödvändigt — stöd av världens stormakter. Han kunde inte ha blivit medlare i kriget mellan Iran och Irak om inte världens stormakter hade givit honom sitt stöd. Utan tvivel fann Olof Palme störst stöd för sin verksamhet från Sovjetunionen. Olof Palmes engagemang mot USA:s Vietnamkrig hade diskvalificerat honom så att han aldrig skulle ha kunnat företräda USA. Sanningen var nog den att Olof Palme i stor utsträckning vilade på Sovjets makt i sitt internationella uppträdande. Låt mig presentera en teori med utgångspunkt i det antagandet! Antag att Olof Palme i sina nära kontakter med Sovjetunionen hade fått informationer eller kunskaper som han på grund av sitt ansvar som svensk statsminister fann att han inte kunde bära ensam utan måste dela med andra i sitt land. Han kunde ha blivit till en fara för någon i en akut situation. Här finns just exemplet på motivet för det politiska mordet. Jag vill gärna säga, herr talman, att denna min spekulation inte är värd ett dugg mer än det papper stenograferna skriver på. Den är värd precis lika litet som Jörn Svenssons spekulation. Jag syftar inte till att kasta anklagelser mot någon. Jag syftar bara till att demonstrera hur meningslöst det är att göra spekulationer av den typ som Jörn Svensson har gjort. Jag ser tyvärr att min tid har löpt så fort att jag inte hunnit att vända mig till justitieministern. Men jag vill gärna använda de återstående sekunderna till att erinra justitieministern om att vi i maj förde en debatt här i kammaren om mordet på Olof Palme och den utredning som skulle göras. Jag pekade då på den skamfulla situation som faktiskt fortfarande råder och som består däri att polisledningen mera förefaller vara leverantörer av löpsedelsstoff än utövare av ordentligt polisiärt arbete. Är inte detta, justitieministern, verkligen skäl till att nu tillsätta en parlamehtarikerkommitté, som får insyn i vad som egentligen pågår?

Herr talman! Det är glädjande att advokaten Nic Grönvall nu blandar sig i denna debatt — det har dröjt länge. Som advokat borde det kanske ha varit påkallat att Nic Grönvall någon gång under de åtta månader som har föregått denna debatt hade trätt upp för att försvara de oskyldigt utpekade. Det har haninte gjort. Han träder upp nu för att få tillfälle att angripa mig, och det må vara hans rättighet. Nic Grönvall visar en beklagansvärd okunnighet i vad som kom fram under den våg av terrorism i Italien som med mycket stor klarhet bevisade att det där fanns en organiserad fascistisk terrorism, som var initierad av och hade kontakter med storföretagen och med säkerhetstjänsten, såväl den amerikanska som den italienska. Jag uppmanar Nic Grönvall att närmare ta reda på hur det där förhöll sig och att också närmare studera förhållandena i Frankrike. Då skall han finna ampla bevis för att det jag säger om säkerhetstjänsternas engagemang i terroristdåd, bombattentat och mord är till fullo belagt. Nåväl. Nic Grönvall spekulerar, och det är bra att vi får pröva olika teser mot varandra. Det är precis vad jag har avsett. Min avsikt är att vi skall få en öppen debatt om detta. Men Nic Grönvall ställer inte den avgörande frågan: Vem hade det övergripande motivet? För vem var Palme det stora hotet? För vem var hans gärning ett hinder för realiserandet av det strategiska och politiska tänkandet? Jag menar att man måste utgå från de frågorna i första hand. Då hamnar man ju inte någonstans hos KGB eller österut. Man hamnar heller inte hos någon liten västtysk terroristgrupp. Jag är fullt beredd att ta en kritisk diskussion med Nic Grönvall både nu och i annat sammanhang, men jag hemställer att han då sätter upp en trovärdig och logisk alternativ tes. Kan han det? Vad har han för en underbyggd tes om att det var KGB som svarade för mordet? Vad har han för en underbyggd tes om att det var något av de västtyska kommandona, som väsentligen inte hade någon beröring med Palme och hans arbete, som svarade för mordet? Eller vad har han för en underbyggd tes om att det var det baskiska ETA eller det kurdiska PKK, det kanske mest avlägsna av alla alternativ trots att det utpekats så många gånger i skvallerpressen? Jag hemställer att man sätter upp alternativa hypoteser som är underbyggda. Låt oss sedan i en fri diskussion pröva dem mot varandra. Intill dess att det sker håller jag på mina teser.

Herr talman! Det anmärkningsvärda är faktiskt att Jörn Svensson inte förstår att vi inte skall diskutera alternativa teser för grunden för mordet på Olof Palme. Det kan vi möjligen göra när vi en gång vet sanningen om vem som var mördaren och vilka hans motiv var. Intill den tidpunkten är allt det man gör av det innehåll som Jörn Svensson efterlyser spekulationer, som leder till sådana skamfulla sidor som Aftonbladets i eftermiddag med stöd av Jörn Svenssons debattinlägg här. Som alltid har jag den djupaste respekt för Jörn Svenssons analytiska och politiska konst, men just i dag begår han ett så allvarligt misstag att en stor svensk tidning på sin första sida uttalar en anklagelse mot en annan nation i världen. Det må vara vilken nation som helst, Jörn Svensson, men en gärning som leder till det är en missgärning. Nej, vad vi borde ägna stor kraft åt vore just att diskutera frågan: Vad gör vi med den internationella terrorismen? Det är nämligen den som är vårt samhälles moralfråga. Vi borde ställa oss frågan: Skall vi diplomatiskt isolera länder som bevisligen har gjort sig skyldiga till statsterrorism? Vi borde också fråga: Är det rimligt att tillgripa blockader och annat för att hejda utbredningen av internationell terrorism? Vi skulle inte stå här och spekulera om mordet på Olof Palme. Det kunde för övrigt vara intressant att höra om Jörn Svensson medger att det är fel att diskutera det mordet i ljuset av internationell terrorism. Det borde diskuteras i ljuset av en simpel mordgärning. När jag nu får litet tid över i denna andra replik, som tyvärr också är min sista, vill jag vända mig till justitieministern och be att justitieministern verkligen går in här i debatten och uttalar sin uppfattning om polisens beteende i denna utredning. Det har ju nu hänt inte mindre än kanske fem gånger att vi här i Sverige fått läsa i våra tidningar att det bara är fråga om veckor innan gripandet kommer. Nu har man hört honom i telefon, nu vet man vad han heter. Vad är det som gör att vi inte kan få veta vilka svårigheter som finns? Jag bad justitieministern om detta i maj, och jag ber honom nu igen. Detta mord angår hela vårt folk. Det är utomordentligt angeläget att vi kan lita på och känna förtroende för att det inte finns något fel i vår polisledning och att det inte heller förekommer politiska påtryckningar på det arbete som där bedrivs.

Herr talman! Det är föga mening i att diskutera definitionen på terrorism. Nic Grönvall har samma definition på terrorism som president Reagan har. Den stora delen av terrorismen, som bedrivs av högeroch fascistligorna i Europa och av västliga säkerhetstjänster — och för all del också av andra, vad det beträffar, om ock i andra delar av världen — vill varken president Reagan eller Nic Grönvall diskutera eller ens kalla för terrorism. När säkerhetstjänster bedriver terroristiska handlingar och organiserar politiska mord, skall det inte kallas terrorism. Terrorism är det bara när man kan anklaga Kaddaffi med mer eller mindre rätt eller orätt för någonting. Då skall det heta terrorism, därför att man sedan vill kunna göra bombattentat mot honom — det har ju visat sig. Gentemot vissa mindre stater vill man skapa en hetskampanj, som man sedan skall kunna använda som basis för militär aggression. Det är därför man anklagar Syrien och Libyen för statsterrorism. Den verkliga, kvalificerade statsterrorismen finns på andra håll. Med detta är naturligtvis inte sagt att inte också syrier och libyer deltar i politisk terrorism. Jag vill nog hemställa att min vän Nic Grönvall i alla fall fortsättningsvis slutar att diskutera mig som person och mina eventuella avsikter. Försök bortse från detta och försök i stället att bidra konstruktivt till denna offentliga politiska diskussion, genom att ta fram logiska resonemang och logiska analyser om olika intressebindningar, om motiv, om kapaciteter och om organisatoriska möjligheter att utföra den ena eller andra typen av dåd. Om Nic Grönvall har en alternativ hypotes som är sannolikare än den som jag på min 19-sidiga lilla promemoria har fört fram, så kom med den och jag skall ärligt pröva den. Finner jag den mer övertygande än min egen, så skall jag ge Nic Grönvall rätt. Jag tycker inte att man skall komma med allmänna påståenden och misstänkliggöranden på ett personligt politiskt plan, när man inte har material för en alternativ tes. Jag anser mig ha ett någorlunda bra material. Såväl när det gäller motiv och kapacitet som själva situationen och intressebindningarna talar nämligen allt för att det mest sannolika alternativet är att det är en västlig stormakts säkerhetstjänst, som i varje fall har initierat och svarat för den yttre organisationen av detta dåd. Men jag erkänner att det också finns en annan möjlighet.

Herr talman! Jerry Martinger har frågat mig om jag anser att de ändringar som genomfördes den 1 april 1985 i reglerna om åtalsunderlåtelse har bidragit till att stärka brottsoffrens ställning. De regeländringar som Jerry Martinger syftar på var väl motiverade och har ökat effektiviteten i det brottsbekämpande arbetet. Självfallet måste man — och det framhöll jag i propositionen — ta hänsyn till målsäganden när de nya reglerna tillämpas. Som framgår av lagtexten är det sålunda en förutsättning för åtalsunderlåtelse att man inte åsidosätter något väsentligt enskilt intresse av att åtal kommer till stånd. Jag framhöll också i propositionen att åklagaren kan låta sin bedömning i åtalsfrågan påverkas av om den misstänkte gottgör målsäganden. Detta ligger väl i linje med de förbättringar av brottsoffrens ställning som nyligen har aviserats i regeringens skrivelse till riksdagen om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott. Jag kan tillägga att det vid riksdagsbehandlingen av propositionen rådde enighet inom justitieutskottet om att man när det gällde målsägandens inflytande över frågan om åtalsunderlåtelse inte borde gå längre än vad som sagts i propositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Efter sommarens livliga debatt om gatuvåldet hade jag stora förväntningar på det program för bekämpande av brottsligheten som justitieministern hade lovat skulle komma under hösten. Programmet, som kom i form av en skrivelse till riksdagen, blev emellertid en stor besvikelse. Det innehöll en mängd allmänna formuleringar, men inga konkreta förslag. När det gäller brottsoffrens ställning står det att ”arbetet på att stärka Prot. 1986/87:21 brottsoffrens ställning måste drivas vidare”. Det står också att det för den 7 november 1986 fördelar om hans skadeståndsanspråk kan utredas och prövas samtidigt som =. jr ja, Nå. 2 SETS RE inverkan på brottsfrågan om ansvar för brottet”. Det här rimmar väldigt illa med de ändringar offrens rättsliga ställ som genomfördes i reglerna om åtalsunderlåtelse den 1 april 1985, och det är ng Reese därför som jag har interpellerat i den här frågan. Justitieministerns svar visar också att talet om att stärka brottsoffrens ställning inte innehåller särskilt mycket substans och att de vackra orden inte motsvarades av något konkret. 1985 års ändringar i reglerna om åtalsunderlåtelse har otvivelaktigt lett till minskad rättssäkerhet för dem som drabbats av brott. De nya reglerna innebär nämligen bl.a. att åtalsunderlåtelse numera kan ges när något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosatts och det kan antas att påföljden vid åtal skulle bli böter eller villkorlig dom. Det är alltså endast väsentliga målsägandeintressen som skall beaktas. Åtalsprövningens karaktär av avvägning mellan olika slag av intressen har därmed accentuerats. Målsägandens intressen har blivit beroende av bedömningar för vilka några tillförlitliga kriterier inte har angetts i vare sig lagtext eller motiv. Från målsägandens synpunkt är det i många fall önskvärt att åtal väcks, så att åklagaren kan utföra skadeståndstalan för målsägandens räkning. Om åtalsunderlåtelse ges innebär ju detta att de skadelidande i ett stort antal fall förlorar sina möjligheter att få skadeståndstalan utförd i brottmålsrättegång och i stället hänvisas till att själva väcka talan i särskild tvistemålsprocess. Det är då naturligt att många avstår från sina anspråk med de förluster detta innebär. Den som inte avstår riskerar, om han skulle förlora målet, att få betala dryga rättegångskostnader. Herr talman! Jag har svårt att föreställa mig att en person som blivit utsatt för exempelvis inbrott i sitt hem skulle ha förståelse för åklagarens beslut att inte väcka åtal, därför att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosatts. Min erfarenhet är att den som drabbats av brott snarare upplever ett beslut om åtalsunderlåtelse som ett svek från samhällets sida. Enligt min mening måste de som utsatts för brott anses ha en principiell rätt att få se gärningsmannen ställd inför rätta och dömd för den ifrågavarande gärningen. I sitt svar på min interpellation säger justitieministern att 1985 års ändringar i reglerna om åtalsunderlåtelse ”var väl motiverade och har ökat effektiviteten i det brottsbekämpande arbetet”. Vad menar justitieministern med detta? De som drabbas hårdast av brott är de svaga, såsom pensionärer och ekonomiskt utsatta grupper. Det är ju långt ifrån alla skador som täcks av försäkringar, som regeringen ibland hänvisar till. Många gånger finns ju över huvud taget ingen försäkring. Och även om försäkring skulle finnas har ju försäkringsbolagen på grund av den ökade brottsligheten varit tvungna att höja självriskerna så pass kraftigt att försäkringarna i många fall inte längre utgör samma trygghet som tidigare. Det har sagts i någon proposition att prövningen av ett skadestånd inte kan 107 vara av intresse för målsäganden, om det är sannolikt att ett utdömt skadestånd inte skulle kunna verkställas. Men detta får ju inte vara ett skäl för att försämra målsägandens ställning ytterligare. Det är naturligtvis ett problem att inte alla dömda betalar sina skadestånd. Men det är säkert inte ointressant för den skadelidande att domstolen efter prövning fastslår att denna har rätt att få ersättning. Det är ju ett steg i riktning mot upprättelse, och i stället för att kapitulera inför det faktum att alla ändå inte betalar sina skadestånd, bör man försöka finna regler som underlättar för brottsoffren att få sina skadestånd effektuerade. Det är utomordentligt viktigt att stärka brottsoffrens ställning, men det är lika viktigt att vidta åtgärder för att minska brottsligheten. På det sättet minskas också antalet brottsoffer som behöver hjälp. En av statens viktigaste uppgifter är att garantera rättstrygghet. Att exempelvis år efter år försämra polisens resurser — som skett i vårt land — är detsamma som att år efter år försvaga medborgarnas skydd mot brott. Polisen utgör trots allt en viktig brottsförebyggande faktor i samhället. Herr talman! Reglerna om åtalsunderlåtelse är i sig brottsbefrämjande. När åtalsunderlåtelse ges för ett brott innebär detta i allmänhet att samhällets reaktion uteblir. En flitig användning av institutet åtalsunderlåtelse får till följd att lagarna förlorar sin trovärdighet och att respekten för rättsväsendet urholkas. Detta leder i sin tur till en ökning av antalet brott, med ännu fler brottsoffer, osv. Med anledning av att den här utvecklingen kan förutses vill jag passa på att fråga justitieministern om regeringen kommer att föreslå några inskränkningar i de nu gällande reglerna om åtalsunderlåtelse.

Herr talman! Först skall jag ge några allmänna synpunkter på frågan om åtalsunderlåtelse. Det är en allmän missuppfattning, som Jerry Martinger bidrar till att sprida, att åtalsunderlåtelse är ett alternativ till ovillkorligt fängelsestraff. Så är det inte, utan det är ett alternativ till villkorlig dom eller till skyddstillsyn. Som ett sådant alternativ är åtalsunderlåtelse väl så bra som en domstolsprövning, ibland överlägsen. Förfarandet hos åklagaren kan göras snabbt och obyråkratiskt. Åklagaren skall —i den mån han inte gör det kommer jag i vissa förslag till lagändringar som jag förbereder att ytterligare stryka under detta — handla snabbt. När han meddelar åtalseftergiften skall han kalla den unge som har begått brottet, föräldrarna eller andra vårdnadshavare och den socialtjänsteman som i fortsättningen skall ha att göra med den unge. De skall tillsammans, uppvisande ett tydligt och enhetligt vuxenansikte för den unge, göra klart innebörden av vad den unge har gjort sig skyldig till och konsekvenserna av det. De skall ställa krav på den unge. De skall bl.a. — det är en sak som jag också kommer att lyfta fram i kommande lagstiftning — se till att den unge har gjort rätt för sig eller i varje fall visat en vilja att göra rätt för sig. Vilja eller brist på vilja i det avseendet bör beaktas när man tar ställning till åtalseftergift. Sett från kriminalpolitiska synpunkter är detta ett ändamålsenligt förfarande, i synnerhet gentemot unga lagöverträdare. Jag vill också ta upp frågan om målsägandens ställning när åtal inte kommer till stånd. Det är riktigt att reglerna om åtalsunderlåtelse kan medföra att åtal i vissa fall inte kommer till stånd, när målsägandens ersättningsanspråk är förhållandevis ringa. Ett exempel är att målsäganden har fått ut ersättning försäkringsvägen och bara har kvar ett krav på ersättning för självrisk. Vi jobbar nu inom departementet för att ytterligare vidga möjligheterna för målsägande att få sina ersättningsanspråk prövade i samband med åtal för brott. Detta innebär dock inte att vi glömmer bort de målsägande vilkas anspråk inte kan tas upp i samband med brottmål. Redan nu kan krav som rör värden under ett halvt basbelopp prövas på ett enkelt och smidigt sätt enligt den s.k. småmålslagen. I det reformarbete som nu pågår på processrättens område försöker vi ta till vara erfarenheterna av småmålslagen för att förbättra systemet ytterligare och utvidga möjligheterna till enklare handläggningsformer också när det gäller mål om större värden. I detta sammanhang är en fullödig information till målsäganden om hans rättigheter och om hur det hela fungerar av avgörande betydelse. Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att reglerna om åtalsunderlåtelse, genom den koncentration av resurserna som dessa regler möjliggjort, medfört att man har vunnit många fördelar, inte bara för den brottsbekämpande verksamheten utan också för de enskilda människor som blivit utsatta för brott av olika slag.
Herr talman! Tanken på att överväga bestämmelser som innebär att de unga får göra rätt för sig är positiv. Men jag tror inte att man skall ha någon övertro på ett sådant system. I vissa fall kan det vara bra. Om någon t.ex. har kladdat ned en vägg kan den unge rätta till det han gjort genom att tvätta väggen. Men om en glasruta gått sönder, är det bara en glasmästare som kan sätta i en ny ruta. Jag tror alltså inte att man skall ha någon övertro på det här, men jag tycker att det är intressant att man inom justitiedepartementet och regeringen överväger dessa tankar. Jag delar inte justitieministerns tro på åtalsunderlåtelsen som ett bra alternativ till andra påföljder. Även här föreligger en övertro. Jag har själv arbetat som åklagare ett antal år så jag vet att det finns personer som tar varning av den första åtalsunderlåtelsen och därefter inte begår något ytterligare brott. Men när åtalsunderlåtelse ges en andra gång, en tredje gång, en fjärde gång eller ännu fler gånger, uppfattas det i de flesta fall som att det man gjort inte var så farligt. Jag vill gå så långt att jag påstår att åtalsunderlåtelse i vissa fall t.o.m. kan utgöra klartecken för nya brott. Jag har flera gånger varit med om att en person som fått åtalsunderlåtelse gått direkt ned på gatan och stulit en bil eller gått raka vägen till en butik och stulit varor. Hur många gånger har jag inte varit med om att en person som underrättas om att han eller hon erhållit åtalsunderlåtelse ställt frågan: Skall jag inte få något straff? Men nu var det inte åtalsunderlåtelseinstitutet i sig som vi skulle diskutera, utan mera frågan om målsägandens ställning blivit försvagad genom de nya bestämmelserna. Här har justitieministern och jag olika uppfattningar. Jag hävdar mycket bestämt att målsäganden fått en svagare ställning genom att han inte längre kan ”hänga med” på åklagarens åtal. Men nu har justitiemi inverkan på brottsoffrens rättsliga ställning nistern lovat att man skall ha även detta i åtanke när man ser över reglerna. Jag skall därför i dag inte ytterligare förlänga debatten, utan jag väntar och kommer med stort intresse att ta del av de förslag som kommer.
Herr talman! Jerry Martinger varnar mig för övertro, och det är ju vänligt av honom. Jag kan förklara att jag inte hyser någon övertro vare sig i dessa avseenden eller i andra. Men jag måste säga att jag är litet förvånad över det Jerry Martinger sade om skyldigheten för ungdomar att göra rätt för sig. Jag påstår att Jerry Martinger har en mycket dålig förankring både i sin yrkeskår och bland poliser när han på detta sätt talar nedsättande och förringande om den kommande reformen. Den har ett mycket starkt stöd bland dem som arbetar ute på fältet. Sedan tycker jag att Jerry Martinger som åklagare visar brist på insikt i vad åtalsunderlåtelse är. Jag upprepar att åtalsunderlåtelse icke är ett alternativ till ovillkorligt fängelsestraff. Om åklagaren bedömer att en misstänkt skall få ett ovillkorligt fängelsestraff som reaktion på sitt brott, är det naturligtvis åklagarens skyldighet, inte att meddela åtalseftergift utan att gå till domstolen och få prövat om domstolen vill utdöma en sådan påföljd.
Herr talman! Nej, herr justitieminister, jag talar inte nedsättande och förringande om den kommande reformen. Det kan jag inte göra, eftersom jag inte har sett vad reformen innebär. Tvärtom ser jag fram emot de förbättringar som justitieministern säger skall komma, nämligen att målsäganden skall förpliktas göra rätt för sig, osv. Jag måste dock fortfarande bestämt hävda att det är väsentligt att det kommer en reaktion från samhällets sida när en person har begått ett brott. Justitieministern måste väl ändå hålla med om, att om vederbörande brottsling får åtalsunderlåtelse, är det inte en reaktion från samhällets sida. En reaktion menar jag är särskilt viktig när det gäller ungdomar, just därför att ungdomar svarar för en stor del av brottsligheten och även därför att ungdomar i allmänhet har outvecklade rättsbegrepp. Det är därför nödvändigt att samhället ger klara normer och konsekventa handlingsmönster. De unga måste snabbt få en reaktion från samhällets sida när de har begått ett brott, även om det är fråga om smärre förseelser. En sådan reaktion är inte åtalsunderlåtelse. Många frågar när de har fått åtalsunderlåtelse om de inte skall få något straff. De väntar sig det. Om samhället då visar en överdrivet förstående attityd till vad den unge har gjort, och det gör samhället när det ger åtalsunderlåtelse, är det stor risk att den unge fortsätter att begå brott. Så småningom riskerar han att hamna i ännu allvarligare kriminalitet. Jag menar att vi gör ungdomarna en björntjänst, när vi inför regler som leder till den ena åtalsunderlåtelsen efter den andra.
Herr talman! Jerry Martinger har tydligen fortfarande inte fattat, att om man som åklagare anser att den unge skall ha ett fängelsestraff, skall man stämma till domstol och kräva ett fängelsestraff. Att sedan påstå att åtalseftergiften inte är en reaktion från samhället är att vilseleda. Reaktionen består i att man i samband med åtalseftergiften ställer det kravet på den unge att han i varje fall visar en vilja att göra rätt för sig. Dessutom tillkommer i allmänhet åtgärder från socialtjänstens sida i form av övervakning eller liknande åtgärder. Det är en reaktion.

Herr talman! Jerry Martinger har ställt följande frågor till mig: 1. På vilket sätt skall massiva tillslag mot snattare genomföras? Skall polisen storma NK och andra varuhus? 2. Vilka extra resurser kommer polisen att tilldelas för att kunna genomföra tillslagen? Jerry Martinger har ställt sina frågor med hänvisning till vad jag har uttalat iett anförande vid Svenska polisförbundets kongress och till vad som sägsi en regeringsskrivelse (skr. 1986/87:21) om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott. I skrivelsen pekas bl.a. på vikten av att polisen, för att nå större effektivitet, utvecklar sina arbetsmetoder. Vad som i denna del påpekas i skrivelsen är att man kan åstadkomma en temporär kraftsamling för att förebygga eller beivra en viss typ av brottslighet även när resurserna inte räcker till för att fortlöpande upprätthålla en sådan prioriteringsnivå. Enligt skrivelsen kan sådana intensifierade insatser ha långsiktiga brottsförebyggande effekter även när det gäller kriminalitet med relativt sett mindre straffvärde. Ett exempel som har åberopats i skrivelsen är butikstillgreppen, som på många håll från tid till annan har en oroväckande stor omfattning. Uppfattningen hos vissa grupper av medborgare att sådana tillgrepp inte beivras av samhället måste förändras. Det är en fråga för den lokala polismyndigheten, i nära samverkan med åklagare liksom med ägarna till varuhusen och andra affärer, att bestämma i vad mån sådana aktioner bör genomföras och hur de i så fall bör utformas. Därmed har Jerry Martinger fått svar på sin första fråga. Och — som svar på Jerry Martingers andra fråga — har polisen numera sådan frihet när det gäller att flexibelt använda sina resurser att det går att åstadkomma denna typ av kraftsamlingar utan särskilt resurstillskott.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern även för det här svaret. Anledningen till att jag ställt den här frågan är att jag vill veta hur justitieministern har tänkt sig att polisen skall genomföra ”massiva tillslag” mot snattare ”vid några väl utvalda tillfällen”. Det var den formuleringen som justitieministern använde i sitt anförande på Svenska polisförbundets kongress i Södertälje den 30 september. Min nyfikenhet i det här avseendet blir inte mindre när jag i regeringens skrivelse 1986/87:21 om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott läser om regeringens stora tilltro till nya arbetsmetoder inom polisen. Justitieministern säger i sitt svar att det får bli en fråga för den lokala polismyndigheten i nära samverkan med bl.a. åklagare att bestämma i vad mån den ifrågavarande typen av aktioner bör genomföras och hur de i så fall bör utformas. Men jag kan försäkra justitieministern, att det inte finns någon enda polisman eller åklagare i vårt land som i sin vildaste fantasi kan föreställa sig hur massiva tillslag vid några väl utvalda tillfällen, dvs. razzior, skulle kunna genomföras mot snattare. Jag har själv arbetat som åklagare i tio år och jag har ingen aning om hur det här skulle kunna gå till. Därför måste nu justitieministern — efter det att han faktiskt har gjort det här uttalandet — tala om för oss som arbetar på fältet hur vi skall göra. En razzia innebär ju att polisen slår till mot en homogen grupp av personer i ett visst sammanhang, t.ex. när man stormar en spelklubb eller försöker tvinga ut personer som ockuperat ett hus eller då man gör en organiserad trafikkontroll. När det gäller spelklubbar sker tillslaget efter mycket noggranna förberedelser. Genom olika former av spaning kartlägger man först spelverksamheten, vilka kunder som besöker klubben etc. Omedelbart före tillslaget spärrar man alla tänkbara utgångar, och tillslaget sker sedan genom att man forcerar klubben massivt — i stort antal och med dragna vapen. Är det den metoden justitieministern har tänkt sig? I fallet med ett ockuperat hus kan tillslaget ske genom att polisen exempelvis släpper in tårgas och på så sätt tvingar ockupanterna att komma ut. Är det så justitieministern har tänkt att det skulle gå till? Vid en trafikrazzia stoppas alla bilister som passerar på en viss väg. Ingen ges möjlighet att smita, eftersom man på olika ställen längs vägen placerat ut polisbilar, som kan ta upp jakten på den som försöker komma undan. Är det något i den stilen justitieministern har avsett? Nej, herr justitieminister, det är väl helt klart att man inte kan använda någon av de här metoderna mot snattare. Eftersom försök till snatteri inte är straffbart och snatteribrottet är fullbordat först då brottslingen passerat kassan eller lämnat affären — beroende på hur butiken är konstruerad — kan något ingripande knappast ske inne i affären. Skulle man göra ett massivt tillslag t.ex. inne i ett varuhus måste detta ske omedelbart utanför kassorna. Och att i anslutning till kassorna i ett varuhus mobilisera så många polismän att det motsvarar uttrycket ”massivt tillslag” skulle bara medföra att de personer som planerat att stjäla, när de blir varse uppbådet av poliser, naturligtvis låter bli att stjäla, varigenom hela polisaktionen blir meningslös som tillslag betraktad. Att man skulle kunna gömma ett större antal polismän i buskarna utanför butiken för tillslag när kunderna är på väg hem torde vara uteslutet. Ett ingripande som inte sker i omedelbar anslutning till affären skulle ju förenas med stora bevissvårigheter. Justitieministerns idé kan inte omsättas i praktiken. Uttalandet på poliskongressen visar justitieministerns och socialdemokraternas totala brist på realistiska initiativ för att minska brottsligheten. Däremot passar uttalandet väl in i mönstret för den socialdemokratiska regeringens tidigare agerande i rättstrygghetsfrågan. I stället för att vidta konkreta åtgärder gör regeringen med jämna mellanrum olika typer av utspel, där man i högst allmänna ordalag uttrycker sitt ogillande av den ökade brottsligheten. Dessa utspel syftar endast till att ge medborgarna en falsk känsla av att regeringen verkligen gör något konkret för att vända brottsutvecklingen. Justitieministerns tuffa uttalande om massiva tillslag mot snattare har säkerligen givit många medborgare en känsla av att justitieministern och regeringen besitter handlingskraft och initiativförmåga. Ett annat utspel var just regeringens skrivelse om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott. Förfarandet i samband med offentliggörandet av denna skrivelse visar tydligt att justitiedepartementet inför massmedia velat ge sken av att skrivelsen är mer konkret än vad man kan få fram vid en genomläsning av den. I pressmeddelandet står exempelvis att regeringen i skrivelsen föreslår skärpningar av bestämmelserna om grov stöld och grov misshandel. Skrivelsen säger däremot inte någonting om att dessa bestämmelser skall skärpas. Vidare får man när man läser pressmeddelandet uppfattningen att det i skrivelsen föreslås en skärpning av reglerna om häktning. Såvitt jag kan finna förespråkas i skrivelsen inte någon sådan skärpning, utan på sin höjd bara att de nuvarande reglerna skall behållas. Det här är bara några exempel. Det finns fler. Jag vill passa på att fråga justitieministern följande. Varför återger inte pressmeddelandet det verkliga innehållet i skrivelsen på de här punkterna? Är det kanske på det sättet att justitieministern redan i dag kan lova att de här skärpningarna kommer att ske? Herr talman! Nu står det ju trots allt i skrivelsen en del om nya arbetsmetoder för polisen, och detta just i samband med att det konstateras att butikstillgreppen fått en ”oroväckande stor omfattning”. En ny metod som enligt min mening vore värd att pröva när det gäller butikssnatterier är att ge polisen behörighet att utfärda ordningsföreläggande direkt på brottsplatsen — i samband med att en person grips för snatteri. Ordningsföreläggande skulle kunna användas vid okomplicerade, erkända snatteribrott, som lämpar sig för förenklad hantering. Är det en metod som justitieministern övervägt eller kan tänka sig att överväga?

Härvidlag skiljer vi oss från t.ex. moderata samlingspartiet, som saknar denna helhetssyn och bara talar om fler poliser och högre straff. Denna skrivelse har inte den karaktären att den innehåller förslag som riksdagen skall ta ställning till. I den anda folkstyrelsekommitténs direktiv är skrivna vill regeringen i stället i den på ett samlat sätt redogöra för de åtgärder som just nu vidtas eller planeras bli vidtagna på det kriminalpolitiska fältet för att ge riksdagen en god överblick. Syftet härmed är att göra riksdagen till ett mera centralt debattforum i vårt land. Jag lovar Jerry Martinger att jag kommer att se till att allt som aviseras i skrivelsen också kommer att genomföras. Frågan om hur vi skall minska antalet tillgrepp i butikerna är mycket viktig. Enligt vissa beräkningar uppgår det årliga svinnet inom detaljhandeln till belopp som kan beräknas till miljarder kronor. Denna brottslighet drabbar alla i egenskap av samhällsmedborgare och konsumenter. Den drabbar givetvis också handeln och i sin förlängning hela det marknadsekonomiska systemet. Att bekämpa snatteriet är också en fråga om moral. Vi får helt enkelt inte tillåta en utveckling, där grundläggande värderingar om vad som är mitt och vad som är ditt luckras upp. Samhällets avståndstagande gentemot denna brottslighet måste vara entydigt. Mot den bakgrunden är det, herr talman, besynnerligt att Jerry Martinger väljer att föra debatten på en enligt min mening konstigt låg nivå. På ett närmast löjeväckande sätt försöker han i sin interpellation chikanera regeringens politik på detta område och ge intrycket att regeringen skulle tro att det vore effektivt att polisen skulle storma NK och andra varuhus eller eljest bete sig på något av de sätt som exemplifieras i Jerry Martingers replik. Det saknar naturligtvis all verklighetsanknytning. Att Jerry Martinger inte vet hur det i verkligheten går till när man gör sådana här samlade insatser är för mig häpnadsväckande. Jag skall inte här i dag svara på hur de skall gå till — det är inte min uppgift. Det bestämmer polisen själv tillsammans med åklagaren och de berörda affärsidkarna. Många sådana här ingrepp har gjorts, och andra planeras.
Herr talman! Justitieministern säger att jag på ett närmast löjeväckande sätt försökt framställa vad justitieministern kan ha menat med det han sade på Polisförbundets kongress. Men justitieministern får skylla sig själv om jag — som justitieministern säger — har fört ned debatten på denna nivå. Justitieministern har ju faktiskt talat om massiva tillslag vid några väl utvalda tillfällen. Det är beskrivningen på razzia. Att använda uttrycket ”massiva tillslag” vid några väl utvalda tillfällen är inte att göra något allmänt uttalande, utan det är något mycket speciellt. När jag fått ett sådant svar som det jag fått på min interpellation, så är det ju inte konstigt att jag fortsätter att fråga om detta och då för debatten på en nivå där justitieministern inte vill att den skall föras. Nu har justitieministern sagt att han inte tänker svara och inte tänker precisera sig, eftersom detta är en fråga för den lokala polismyndigheten. Jag kan inte tolka justitieministerns svar på annat sätt än att han inte längre kan stå för det han sade på Polisförbundets kongress. Och det förstår jag — det kan inte vara lätt att stå fast vid ett förslag som är helt omöjligt att genomföra i praktiken. Trots allt säger justitieministern att det bör åstadkommas någon form av kraftsamling för att förebygga och beivra exempelvis butikssnatterier. Om justitieministern händelsevis skulle mena allvar med detta uttalande, då är det positivt. Den nuvarande utvecklingen måste brytas. Bara på exempelvis varuhuset Åhléns i Stockholm var svinnet under förra året inte mindre än 132 000 kr. per dag, och man räknar med att snatteri står för ungefär hälften av detta. Justitieministerns uttalande om att det erfordras någon form av kraftsamling mot butikssnatterier gör att man kunde förvänta sig att justitieministern skulle vara beredd att ge polisen förstärkning i form av i första hand mer personal. Men som svar på min fråga i interpellationen om vilka extra resurser polisen kommer att tilldelas svarar justitieministern bara att polisen numera ”har sådan frihet när det gäller att flexibelt använda sina resurser att det går att åstadkomma denna typ av kraftsamlingar utan särskilt resurstillskott”. Men, herr justitieminister, problemet är ju inte att polisen inte har frihet att använda sina resurser. Problemet är att polisen har brist på resurser. Är justitieministern över huvud taget medveten om att polisen har stora problem på grund av bristande resurser? Jag skulle gärna vilja ha svar på det också.
Herr talman! Jag har nu fört två debatter om kriminalpolitiken — en med Karin Ahrland och en med Elving Andersson. Nu för jag en med Jerry Martinger. Jag konstaterar att diskussionerna med Karin Ahrland och med Elving Andersson präglades av det allvar och den saklighet som de här problemen förtjänar. Tyvärr kan jag inte säga detsamma när det gäller Jerry Martingers inlägg. Jag noterar att moderaterna står ensamma i den kriminalpolitiska debatten, i vart fall när det gäller tonläget.
Herr talman! Justitieministern har fört två debatter om kriminalpolitiken tidigare i dag. Det visar hur aktuell och hur viktig den här frågan är. Justitieministern svarade inte på mina frågor. Jag kan då bara säga att i årets petita från rikspolisstyrelsen konstateras att resurserna är utomordentligt hårt ansträngda inom polisens alla verksamhetsgrenar. Enligt rikspolisstyrelsen motsvarar inte det formella antalet tjänster verkligheten. Det skulle nämligen behövas nästan 1 100 ytterligare tjänster för att personaltillgången skulle motsvara den som rådde år 1979. Orsaken till denna brist är arbetstidsförkortning, olika former av ledighet och den låga aspirantantagningen till polishögskolan. Rikspolisstyrelsen begärde 460 nya polismän för år 1986 — man fick endast 150. För år 1987 har man återigen begärt 460 polismän — socialdemokraterna i rikspolisstyrelsen har reserverat sig till förmån för 150. I går kunde vi i Svenska Dagbladet läsa en artikel av polisassistenten Stefan Edström vid Södermalmspolisen i Stockholm. Av artikeln framgår att en känsla av hopplöshet och minskad motivation för arbetet håller på att sprida siginom polisen. Regeringen bär en stor del av skulden till att det blivit på det sättet. Justitieministerns uttalande tidigare i år, att vi under 1980-talet haft ”en gynnsam utveckling när det gäller brottsligheten”, visar att justitieministern har flytt verkligheten. Den socialdemokratiska politiken är ansvarslös och kommer sannolikt att tillfoga polisens organisation och effektivitet stora skador för lång tid framöver.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att öka tillgången på poliser så att polisen får bättre möjligheter att motverka, bekämpa och beivra våldsbrottsligheten. Jag har vid ett stort antal tillfällen här i kammaren och i andra sammanhang redovisat regeringens kriminalpolitiska grundsyn och dess uppfattning om hur kriminaliteten i samhället skall bekämpas. Jag vill erinra om att regeringen i en skrivelse (skr. 1986/87:21) om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott helt nyligen också har redovisat de åtgärder som för närvarande planeras inom justitiedepartementets ansvarsområde mot bl.a. våldsbrott. Jag har också tidigare redovisat regeringens bedömning av polisväsendets resursbehov. Sammanfattningsvis är min uppfattning, som jag alltså tidigare har redovisat, att polisväsendet är väl rustat att bekämpa kriminaliteten och att antalet polismanstjänster i dag befinner sig på en i stort sett rimlig nivå. Jag anser mig därför inte i dag behöva lämna ett utförligare svar på Ann-Cathrine Haglunds interpellation. Självfallet kommer dessa frågor, som alltid, att behandlas i budgetarbetet, och regeringens bedömning av bl.a. antalet polisaspiranter under budgetåret 1987/88 kommer alltså snart att redovisas för riksdagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var dock anmärkningsvärt tunt i denna fråga som väcker så stor oro hos allmänheten, i synnerhet kvinnorna, hos polisen själv och hos rikspolisstyrelsen. Med viss förväntan tog vi emot regeringens skrivelse om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott, särskilt som massmedia under sommaren och hösten rapporterat om synnerligen råa våldsövergrepp och om stor och meningslös skadegörelse. Dessutom har rikspolisstyrelsen i sin anslagsframställning givit en oroväckande beskrivning av situationen och av personalbristen. Även om justitieministern uttalar oro över brottsutvecklingen, så visar skrivelsen en häpnadsväckande tomhänthet. Inga förslag läggs fram som ökar polisens resurser. Justitieministern säger i dag att polisväsendet är väl rustat att bekämpa kriminaliteten och att antalet polismanstjänster är på rimlig nivå. Från 1950 har de polisanmälda brotten mer än femdubblats, till över en miljon brott 1985. År 1985 polisanmäldes 35 000 fler brott än 1984, en ökning med 4 96. Ca 60 96 av alla polisanmälda brott är stöldbrott i en eller annan form. Våldsbrotten har under de senaste 20 åren ökat mycket markant. Under 1985 ökade de med ca 1 000. Även om våldsbrotten endast utgör 3-4 96 av brottsligheten, är det en skrämmande del. Utvecklingen skrämmer allmänheten. Många, särskilt något äldre kvinnor, är rädda för att gå ut efter mörkrets inbrott eller använda allmänna kommunikationer — så även på mycket små orter, t.ex. i min hemort, Kumla. En av samhällets viktigaste uppgifter är att upprätthålla lag och ordning som en förutsättning för människors trygghet och frihet. Medborgarna har rätt att kräva gatufrid! Människor måste våga gå ut efter mörkrets inbrott utan att känna rädsla. Herr talman! Det krävs självfallet åtgärder på både lång och kort sikt för att minska brottsligheten och åstadkomma gatufrid. Föräldrarna måste stödjas i sin fostrarroll och kunna välja vård och fostran. Här krävs en annorlunda familjepolitik än dagens. Hem och skola måste lära barnen respekt för människor, för regler, för andras egendom. Alkoholmissbruket måste bekämpas, attityderna mot narkotika skärpas och allt icke-medicinskt bruk av narkotika förbjudas. Glorifieringen av våld måste motverkas. Vi måste få påföljder som respekteras av lagöverträdarna. Brottsoffren måste få ett bättre stöd. Det bästa försvaret mot brottsligheten är att stärka familjen. Men det är också nödvändigt med ett väl fungerande rättsväsende och en polis som har tillräckliga resurser för att kunna sköta sina uppgifter. Utan fler poliser kan medborgarna inte få tillräckligt skydd mot våldsbrott, stölder och skadegörelse. Att poliser syns ute betyder mycket för att få gatumiljön lugn och trygg. Om poliser finns i närheten av t.ex. gatukök, kiosker och torg, där det kan bli folksamlingar på kvällarna, kan äldre personer våga gå förbi. Utvecklingen av brottsligheten visar emellertid att polisen inte klarar av sin uppgift, inte på grund av att man inte har ambition och vilja — tvärtom — utan på grund av minskade resurser och brist på utbildad personal. Minskad nyrekrytering, arbetstidsförkortning, ökad rätt till ledighet osv. har försvagat polisens resurser. Jag har den senaste tiden talat med många poliser i ansvarig ställning, bl.a. i mitt eget polisdistrikt Hallsberg. Man har beskrivit hur otillfredsställande, ja, till och med frustrerande, den ständiga personalbristen är. Man vill leva upp till allmänhetens förväntningar, man vill kunna både förebygga och ingripa, men personalbristen gör att man inte kan. ”Det är tur att inte allmänheten till fullo vet hur det är ställt”, sade några till mig. Rikspolisstyrelsen har i allvarliga ordalag beskrivit personalbristen. Man säger bl.a.: ”Trots vidtagna och pågående rationaliseringsåtgärder står det dock klart att det inte är möjligt att inom ramen för nuvarande personalresurser hålla övervakningsverksamheten på oförändrad nivå.” Inför budgetåret 1986/87 redovisar polismyndigheterna en minskning av resurserna för allmän övervakning motsvarande 250 årsarbetskrafter. Under 1985 minskade dessa med över 200. Anledningen till detta uppges vara den minskade rekryteringen. Det är därför nödvändigt att åtminstone rekrytera så många polisaspiranter till polishögskolan som motsvarar avgången ur kåren. Regeringens medgivande av endast 150 är ohållbart när rikspolisstyrelsen föreslår 460. Jag vill ställa följande frågor till justitieministern: Justitieministern säger att polisväsendet är väl rustat att bekämpa kriminaliteten och att antalet polismanstjänster i dag befinner sig på en i stort sett rimlig nivå. Litar inte justitieministern på rikspolisstyrelsens bedömning, som är en helt annan? I min kommun, Kumla, är man bekymrad över oroligheter, bus och skadegörelse. Polisen har inte resurser att sköta övervakningen tillfredsställande. Vad vill justitieministern ge för råd till Kumla?

Herr talman! Först till frågan om antalet poliser som ju mycket riktigt bestäms av intagningen på polishögskolan. I den frågan har moderaterna en plan, som de förordar i riksdagen och som stämmer överens med de resurser som rikspolisstyrelsen begär. Där har regeringen en annan plan. Moderaterna i rikspolisstyrelsen vill höja intagningen till runt 450 nu. Regeringen vill ligga kvar något längre på 150, och först om något år gå upp till storleksordningen 450. Vad innebär dessa två planer i praktiken när det gäller antalet poliser totalt ilandet? Jo, på en treårsperiod innebär de ca 550 poliser, och detta är mindre än 3 6 av samtliga poliser som arbetar i Sverige. Jag tycker att de här siffrorna talar för sig själva. Det kan inte vara så att denna skillnad på strax under 3 26 kan ha någon påtaglig betydelse för brottssituationen. Framför allt kan inte detta högre bud, Ann-Cathrine Haglund, hjälpa Hallsberg och Kumla. Däremot tror jag det finns anledning till en allvarlig och förutsättningslös diskussion om fördelningen av våra polisresurser mellan distrikten. Inledningen till en sådan diskussion har vi skapat i departementet genom en övergripande analys. Vi har gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att fördjupa den diskussionen och analysen. Jag väntar på rikspolisstyrelsens rapport vid årsskiftet. För övrigt var det intressant att höra hur Ann-Cathrine Haglund byggde in i ett kriminalpolitiskt resonemang en hel rad olika faktorer, såsom fostrans betydelse, familjens betydelse osv. Det tycker jag var positivt. Annars är jag van vid i debatter med moderaterna att det bara är antalet poliser utöver skärpta straff som är botemedlet. Så långt känner jag igen de moderata resonemangen i Ann-Cathrine Haglunds inlägg. Hon talade bara om antalet poliser. Det är viktigt nog, och vi diskuterar det också inom socialdemokratin och inom regeringen. Men vi diskuterar även — och det är väl så viktigt — kärnfrågan: Vad gör polisen, och hur gör polisen? Vi behöver en metodutvecklingsdebatt inom polisen, en debatt som skall leda till att vi på ett bättre sätt kan utnyttja de resurser som vi har. Glädjande nog pågår den debatten ute i polisorganisationerna. Jag kan lova att en debatt pågår livligt i mitt eget parti, inte minst bland de socialdemokratiska ledamöterna i våra lokala polisstyrelser. Vad vill jag säga till dem som är rädda för att gå ut? Jag säger: Var inte så vansinnigt rädda. Hur skulle det se ut om vi bara stannade inne? Det skulle ju innebära en kapitulation inför busarna. Då skulle de ta över våra städer. Nej, låt oss gå ut, så många som möjligt, i alla åldrar. Låt oss visa oss ute på gatorna och göra busarna till en ännu mindre minoritet än vad de är i dag. Vad Ann-Cathrine Haglund har sagt i sitt inlägg har bara till effekt att skrämma ännu fler människor, i synnerhet gamla, så att de avstår från att gå ut och i stället stannar hemma. Det tycker jag är olyckligt.
Herr talman! Var någonstans skall vi diskutera den allvarliga situation som polisen ute i landet, allmänheten och rikspolisstyrelsen är oroade för, om inte här i Sveriges riksdag? Allmänheten är uppenbarligen mycket oroad. Beträffande skillnaden i antalet intagna till polishögskolan vill jag säga att sedan socialdemokraterna kom till regeringsställning har intagningen till polishögskolan minskat avsevärt. Rikspolisstyrelsen framhåller med skärpa hur allvarlig situationen är. Att fortsätta på detta sätt är mycket anmärkningsvärt mot bakgrund av så allvarliga invändningar från rikspolisstyrelsen. Polisstyrelserna ”framhåller nu med skärpa att det under senare åren låga antalet polisaspiranter börjar få allvarligt genomslag i organisationen. — — — Framför allt de mindre polismyndigheterna har problem att upprätthålla en godtagbar bemanning. — —- —- Artiklarna speglar den oro som folk känner. === De krympande resurserna innebär att polismyndigheterna har allt svårare att upprätthålla en — även med hänsyn till semesterfrånvaron — godtagbar minimibemanning.” Vidare säger man: ”Dagens situation är uppenbarligen inte tillfredsställande. Allmänheten kan inte förstå eller acceptera att fylleri, skadegörelse, inbrott m m skall få ske utan att polisiära åtgärder kan vidtas. ——-—- Det har alltså skett en utarmning av de polisiära resurserna.” På detta sätt kan man fortsätta att läsa i rikspolisstyrelsens anslagsframställning. Det är inte att undra på att man måste föra en debatt här i riksdagen om antalet poliser. Jag fick inte något svar på den fråga som jag ställde till justitieministern, nämligen: Litar inte justitieministern på rikspolisstyrelsens bedömningar?

Herr talman! Jag vill anmäla att jag på grund av utlandsresa inte kommer att besvara Viola Claessons interpellation 38 om bestrålning av livsmedel inom den angivna tiden av fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara den måndagen den 24 november kl. 12.00.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om DELFA uppfyllt de av regeringen uppställda målen, eftersom DELFA nu läggs ned. Vidare har Lars-Ove Hagberg frågat mig om vilka hinder som föreligger för att regeringen seriöst utreder möjligheterna till en förkortning av arbetstiden till sex timmar per dag i t.ex. DELFA:s regi. Som svar på den första frågan vill jag framhålla att DELFA, dvs. delegationen för arbetstidsfrågor, alltsedan tillkomsten 1974 haft som sin främsta uppgift att stimulera debatten i arbetstidsfrågan. Under de första åren inriktades arbetet på effekter av en generell arbetstidsförkortning. DELFA lämnade två betänkanden under 1970-talet som kartlade och belyste olika konsekvenser av en kortare veckoarbetstid. Efter 1983, då DELFA fick nya direktiv, har också andra aspekter på arbetstidsfrågan behandlats. De 16 rapporter som DELFA publicerat under senare år har avsett t.ex. övertidsarbete, önskemål om arbetstid, internationella översikter och frågor med anknytning till arbetstid och jämställdhet etc. DELFA har däremot inte haft i uppdrag att lämna förslag om framtida arbetstidsförkortningar. För att få till stånd en debatt har DELFA avsiktligt valt att i några fall belysa ett problem från olika sidor. Strävan har då också varit att nå balans bl.a. vad gäller omfattning av material som är färgat av den ena eller andra sidans ståndpunkter. Lars-Ove Hagberg påstår att DELFA:s fakta till största delen är SAF inspirerade fakta. Detta är givetvis helt fel. En rekommendation till Lars-Ove Hagberg är därför att läsa igenom samtliga rapporter litet grundligare än vad han hittills tycks ha gjort. Jag lovar att Lars-Ove Hagberg efteråt kommer att få klart för sig att DELFA varken uttalat sig för konjunkturanpassad arbetstid eller påstått att en daglig arbetstidsförkortning skulle vara omöjlig. Vidare kommer Lars-Ove Hagberg att kunna konstatera att frågan om flexibla arbetstider och den varierande innebörd som läggs i detta begrepp har belysts både från arbetsgivaroch arbetstagarhåll i DELFA-rapporterna. DELFA:s rapporter har utnyttjats i många och skilda sammanhang inte bara i Sverige. De har blivit mycket uppskattade, bl.a. för den lättillgängliga form de fått. Jag anser att DELFA numera kan anses ha fullgjort sin uppgift att stimulera debatten i arbetstidsfrågan. Flertalet ledamöter och sakkunniga i DELFA delar min uppfattning i denna fråga, liksom uppfattningen att arbetet med arbetstidsfrågor hädanefter bör ske med en starkare målinriktning. Formerna och inriktningen vad gäller arbetstidsfrågans framtida handläggning diskuteras för närvarande i regeringen. Jag vill passa på att erinra om att sextimmarsdagen står fast som ett långsiktigt mål oavsett om DELFA arbetar vidare eller inte. Något hinder för att utreda sextimmarsdagen finns inte. Däremot saknas de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra en så omfattande arbetstidsreform. Vi måste vara realister och inse att det kommer att ta lång tid att förverkliga sextimmarsdagen och att det finns andra angelägna åtgärder som konkurrerar om samma reformutrymme. Jag tror inte heller att målet kan nås snabbare om vi undviker att föra en allsidig debatt.

Herr talman! Jag tackar för svaret på mina frågor. Övertidsuttaget är ju i dag ganska stort. Det är ett resultat av det läge vi har på arbetsmarknaden. Vi har också mer flexibla arbetstidsformer, och därmed har medelarbetstiden ökat de senaste åren. SAF har nu fått sin vilja igenom när det gäller att skapa ett arbetsliv som är mer flexibelt och konjunkturanpassat. Men detta sker på bekostnad av de sociala villkoren och jämställdheten. I detta klimat förs nu andra former än sextimmarsdagen fram i arbetstidsdebatten, t.ex. sabbatsår och arbetstidsbank. Eftersom min fråga är ställd med tanke på att DELFA skall läggas ned kan man inte undgå att reflektera över att f.d. statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet och numera ordföranden i DELFA Berit Rollén i ett inlägg i Aftonbladet har sagt att förslaget om sextimmarsdag bör läggas på hyllan. Det måste ju finnas något samband. Lägger man förslaget om sextimmarsdag på hyllan minskar möjligheterna till jämlikhet mellan man och kvinna på arbetsmarknaden. En av förutsättningarna för detta är kortare arbetsdag. Vidare finns krav på solidaritet med våra barn och gamla, ett fungerande socialt nätverk och kravet på att vi skall organisera oss och vara medi organisationslivet. Dessutom finns kravet på en rättvis fördelningspolitik. Alla dessa saker har att göra med sex timmars arbetsdag. Har man andra lösningar kommer många av dessa krav aldrig att kunna tillgodoses. Nu vill regeringen att DELFA skall läggas ned. DELFA har gjort sitt, säger man. Det är förvisso sant, eftersom man om man analyserar vad som har hänt finner att verksamheten direkt eller indirekt hjälpt till att lägga sextimmarskravet på hyllan. Det var i början av 80-talet som debatten i framför allt Västeuropa trängde in även i Sverige på ett bredare sätt, så att det inte bara var kvinnoorganisationer och andra organisationer som drev frågan inom fackföreningsrörelsen. Debattörer i arbetarrörelsens djupa led började att visa intresse för sextimmarskravet. Den öppna debatten tystnade emellertid när DELFA gjordes till ett debattforum där diskussionerna skulle föras. När man går igenom rapporterna-— jag har läst dem mycket noggrant — visar det sig att det i huvudsak rör sig om SAF-inspirerade fakta. Flexibilitet och konjunkturanpassad arbetstid är vad man funderar över. Det handlar om den makt på arbetsplatserna som SAF, företagen och kapitalet har. Samtidigt som DELFA arbetat har arbetsmarknadsministern i sina propositioner sagt att det är bra med flexibilitet. År 1985 sade arbetsmarknadsministern att vi skall vara öppna för en diskussion om nyskapande lösningar. Detta med flexibilitet var i högsta grad något som kunde vara bra för individen och produktionen. Under denna tid genomförde också SAF en mängd nya arbetstidsreformer med, kan man säga, arbetsmarknadsdepartementets godkännande. Nu är vi i det läget att vi har mycket flexibla arbetstider. Sextimmarskravet står kanske inte så högt i kurs längre i den allmänna debatten. Men det innebär inte att kravet är borta ur bilden. Jag har ställt två frågor och undrar: Hur vill regeringen ha det med framtidsinriktningen beträffande arbetstidsfrågan? Arbetsmarknadsministern säger i svaret att vi skall ha den balans i DELFA:s arbete som det innebär att belysa ett problem från olika sidor. Men det gäller bara att fundera över hur denna balans skall kunna åstadkommas, när den som i stort sett bestämmer över formerna för arbetslivet och som har maktpositionen i dag genomdriver en av möjligheterna, nämligen flexibilitet och konjunkturanpassning. Därför framstår det som om resultatet blivit att DELFA har rapporterat medan företagen förverkligat något annat. Jag kan inte komma fram till något annat än att DELFA har spelat en mycket avgörande roll i debatten när det gällt att få en sextimmarsdag. Debatten har skett inom dessa ramar. Arbetsmarknadsministern anser att DELFA har gjort sitt. Jag får tacka för det, för arbetsmarknadsministern är tydligen överens med majoriteten i DELFA om att vi skall ha flexibla arbetstider. Min andra fråga gällde om regeringen räknar med att kunna lägga fram något förslag om sextimmarsdag. Det ser inte ut som om regeringen vill göra det. Vad jag kan läsa in i svaret är att vi skall vara realister och att det måste finnas ett reformutrymme, som enligt regeringen inte finns någonstans — det är mycket långt borta. Då kan man undra: Kommer regeringen över huvud taget att ta tag i och planera för sextimmarsdagen? En sådan ändring kan ju inte ske från en dag till en annan. När tänker regeringen ta de första stegen för att verkligen se till att vi kommer fram till sextimmarsdagen? Den är väl inget som vi får först om 20 år? Det pågår väl en process även inom regeringen?

Herr talman! Jag förstår egentligen inte vart Lars-Ove Hagberg vill komma med sin argumentation, som jag inte tycker riktigt håller ihop. Beträffande DELFA vill jag säga att DELFA tillsattes 1974 — för övrigt av Ingemund Bengtsson — delvis för att vara en paraplyorganisation över andra arbetstidsutredningar som vi hade då samt för att stimulera debatten och analysera vissa frågeställningar. Under de sex borgerliga åren blev DELFA tyvärr alltmer inaktiv. När vi kom tillbaka till regeringsställning 1982 tyckte jag att DELFA borde få nytt liv. DELFA fick nya direktiv, omorganiserades delvis och fick de ekonomiska möjligheterna att i verklig mening stimulera debatten. DELFA har dragit i gång seminarier och konferenser, stimulerat fram försöksverksamhet med olika arbetstider och lagt fram ett mycket stort antal rapporter. Rapporterna har gällt utvecklingen här i Sverige, men man har också försökt följa den utveckling som pågår i andra länder. Vi har haft ganska mycket av bevakningsarbete för att hålla oss underrättade om vad som har hänt i fråga om arbetstidsförkortningar i Frankrike och Västtyskland, och vi har följt debatten i de andra europeiska länderna för att lära både av sådant som har varit bra och av misstagen. DELFA har inte haft någon sådan slagsida som Lars-Ove Hagberg talar om. I DELFA:s regi har det exempelvis gjorts en del utredningar kring de frågor som rör flexibiliteten, och DELFA har då försökt belysa dessa frågor sedda både ur arbetsgivarnas och ur arbetstagarnas synvinkel. Jag har ganska många gånger hållit tal om detta med flexibilitet, framför allt när jag i europeiska sammanhang har framträtt utomlands. I de talen har jag varit mycket kritisk mot det flexibilitetsresonemang som förs ute i Europa, där arbetsgivareföreningar och regeringar gemensamt vill pressa på arbetstagarna en flexibilitet i arbetslivet som enbart grundar sig på arbetsgivarnas villkor. Jag har otaliga gånger framhållit att vi i Sverige inte vill vara med om den typen av flexibelt arbetsliv. Vi vill däremot ha en flexibilitet som möjliggör för mammor och pappor att med ekonomisk ersättning från samhället vara hemma när barnen är små. Vi vill vidare ha den flexibilitet som innebär att också en vuxen person kan få möjlighet att studera — att för en kortare tid lämna sitt arbete och sätta sig på skolbänken. Det är en flexibilitet som inte finns på så många ställen i världen. Vi vill också ha en flexibilitet som innebär att man när man själv känner att man inte riktigt orkar med — antingen beroende på att man är äldre eller beroende på att man har barn och kanske dessutom har långa resvägar — skall kunna minska sin arbetstid. Flexibilitet i arbetslivet är ett svårt kapitel. På många håll ute i Europa driver man dessa frågor på ett sätt som allvarligt skulle skada arbetstagarnas sak. I Sverige har vi, bl.a. med DELFA:s hjälp, velat driva debatten i en annan riktning. Låt mig sedan återkomma till frågan om sex timmars arbetsdag. Kravet på sex timmars arbetsdag lanserades först av det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Förbundet utgav en skrift som kallades Kvarteret framtiden och som angav en väg till ett bättre samhälle. Där beskrevs hur man bl.a. med hjälp av en förkortad arbetstid skulle kunna få ett samhälle med betydligt mer av jämställdhet och jämlikhet, ett samhälle där både mammor och pappor har möjlighet att samtidigt som de är förvärvsarbetande och satsar mycket av sin tillvaro i arbetslivet orkar med att vara bra föräldrar och att, om de vill, delta i samhällsliv, hobbyverksamhet och annat. Sextimmarsdagen var ett medel för att uppnå detta bättre samhälle. Men samtidigt stod det klart att man inte bara genom en förkortning av arbetstiden kan uppnå en förbättrad tillvaro. Det behövs mycket fler åtgärder och många andra förändringar i samhället. Och förändringarna i våra attityder och i vårt sätt att leva måste ske samtidigt. Jag och många andra hade i början av 70-talet den uppfattningen att en förkortning av arbetstiden i riktning mot sextimmarsdagen måste ske lika för alla för att inte skada kvinnorna på arbetsmarknaden och deras jämställdhetssträvanden. Många av oss — dit hör jag själv men kanske inte alla — har ändrat uppfattning på den punkten. Om detta förs nu, inom socialdemokratin liksom på många andra håll i samhället, en debatt. Min uppfattning är att vi, eftersom vi för närvarande har en situation där vi vet att vi inte klarar att snabbt genomföra en arbetstidsförkortning till sex timmar för alla, måste fundera över vilka grupper i samhället som är mer beroende och behövande när det gäller en arbetstidsförkortning än andra. Jag tillhör dem som tror att vi måste göra en prioritering. Vissa grupper måste gå före andra. Till de grupperna hör enligt min mening småbarnsföräldrar och de som arbetar på oregelbundna arbetstider av olika slag —- inte bara de som kallas skiftarbetare, det finns väldigt många andra grupper som också har svåra arbetstider. Vi som är politiker måste resonera om detta tillsammans med de fackliga organisationerna för att hitta den framtida vägen. Jag tror att det är dags för oss att göra det i andra former än de som DELFA representerar.

Herr talman! Utgångspunkten är egentligen den princip som bl.a. Maj-Lis Lööw har framfört, nämligen att skiljelinjen går mellan dem som vill ha individuella lösningar, vilka gynnar de starka, och dem som värnar om de svaga och därför vill ha generella lösningar på problemet. Arbetsmarknadsministerns svar andas litet av låt mig kalla det blindhet inför de nuvarande förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Just nu är det full fart framåt för de flexibla arbetssystem som funnits i SAF-katalogerna sedan årtionden tillbaka. Dessa system har ju vunnit insteg. Arbetstidslagen har öppnat sig i det oändliga, och fackföreningarna har tvingats acceptera sämre arbetstidsformer för att köpa sig högre reallöner. Denna öppning har faktiskt riksdagen och den nuvarande regeringen medverkat till. Det är dagens sanning på arbetsmarknaden. Hur är det då med DELFA? Samtidigt som man diskuterade i DELFA och lade fram vad man kallar balanserade rapporter var man i full färd med att införa flexibla arbetstider på arbetsmarknaden. Då är det ju inte fråga om någon balanserad debatt eller framtoning. Man har inte ens lagt fram något förslag om hur sextimmarsdagen skall förverkligas enligt olika alternativ. Man har inte ens så att säga tagit sig råd att lägga fram förslag till alternativa lösningar, vilket regeringen brukar göra i andra sammanhang, t.ex. i fråga om avvecklingsalternativ o.d. Inte ens något sådant finns redovisat här. Nu säger Anna-Greta Leijon att hon inte är för de flexibla arbetstider som SAF vill ha och som man pläderar för ute i Europa. Det är bra, men jag måste ställa frågan: Hur tänker regeringen, om man menar allvar, stoppa de strävanden i den riktningen som finns i Sverige i dag? Det är den helt avgörande frågan framöver, om man skall komma någonstans. Anna-Greta Leijon spelar ut olika åtgärder mot varandra. Hon försöker säga att jämlikheten skall vi fixa med andra saker. Men jämlikheten kan inte förverkligas med andra åtgärder. Kvinnorna är så angelägna om en generell arbetstidsförkortning just därför att de är de svaga i samhället. Jag vill med bestämdhet hävda att just en arbetstidsförkortning av generell karaktär är en förutsättning för att vi skall kunna gå vidare mot ett jämlikare samhälle för kvinnorna.

Herr talman! Bengt Wittbom har i en interpellation frågat mig: 2. Avser regeringen att inom ramen för statsbidragssystemen till kommunerna vidta åtgärder som underlättar för kommunerna att själva bestämma hur den offentliga servicen skall organiseras? 3. Vilken roll avser regeringen tillåta en växande privat servicesektor att spela i ansträngningarna att förbättra den regionala balansen? 4. Avser regeringen att långsiktigt låta skatteuttaget bli en del av den förnyade regionalpolitiska strategin? En kraftig förstärkning av de regionalpolitiska insatserna har skett under de senaste åren. Anslagen till regionalpolitiken har fördubblats sedan budgetåret 1982/83. Trots denna kraftiga ökning finns det ändå tendenser till att de regionala obalanserna ökar. För att motverka denna utveckling prövas och övervägs inom regeringskansliet hur de regionalpolitiska insatserna skall kunna förbättras och förstärkas. Det är därvid bl.a. nödvändigt att i ökad grad väga in regionalpolitiska hänsyn inom olika politikområden. Beträffande den första frågan, som Bengt Wittbom ställer, vill jag med 10 november 1986 några exempel framhålla den betydelse som utbildnings-, forskningsoch utvecklingsinsatser har för den regionala utvecklingen. Kompetensstrukturen är i dag starkt koncentrerad till ett fåtal universitetsoch högskoleorter. Enligt i stort sett samstämmiga bedömningar kommer kunskap och kompetens att bli en allt viktigare utvecklingsoch lokaliseringsfaktor. Omfattande regionalpolitiska insatser har därför gjorts för att bygga upp, höja och sprida kunskap i regionalpolitiskt prioriterade regioner. Inom regeringskansliet övervägs nu hur man skall kunna gå vidare på denna väg. Det andra politikområde som jag vill omnämna är kommunikationerna. Här genomför nu på regeringens uppdrag trafikverken en långsiktig investeringsplanering. I detta uppdrag skall trafikverken — inom ramen för deras företagsekonomiska ansvar — bl.a. redovisa hur verksamheten överensstämmer med målen för regionalpolitiken och målen för decentralisering av statlig verksamhet. Innan detta arbete slutförts är jag emellertid inte beredd att ange på vilket sätt t.ex. trafikinvesteringarna i framtiden bör utformas för att också gagna den regionala utvecklingen. Slutligen vill jag peka på det arbete som bedrivs inom den av regeringen tillsatta statssekreterargruppen. Där prövas utifrån regionalpolitiska utgångspunkter ett stort antal frågor som berör ett stort antal politikområden. Beträffande den andra frågan i interpellationen kan jag informera om att frågan om ett förändrat skatteutjämningssystem för närvarande bereds inom regeringskansliet. Avsikten är att ett förslag skall redovisas för riksdagen i budgetpropositionen. Jag är därför inte nu beredd att diskutera denna fråga. Jag vill därutöver hänvisa till det frikommunförsök som pågår i ett antal kommuner och som bl.a. syftar till att leda fram till arbetsformer som är enklare och bättre anpassade till de kommunala behoven. Som svar på den tredje frågan kan jag nämna att statens industriverk på regeringens uppdrag utrett de regionala utvecklingsmöjligheterna beträffande tjänstenäringarna. Utredningen, som nyligen överlämnats till regeringen, remissbehandlas för närvarande. I avvaktan på denna remissbehandling och kommande beredningsarbete kan jag inte uttala mig om vilka åtgärder som regeringen kan tänkas vidta beträffande de privata tjänstenäringarna. När det gäller interpellantens sista fråga vill jag hänvisa till vad jag anför i mitt interpellationssvar till Börje Hörnlund och Sigge Godin i dag. I det svaret nämner jag att den av regeringen tillsatta statssekreterargruppen har en viktig roll i det samordningsoch beredningsarbete som nu pågår för att förstärka regionalpolitiken på olika områden. Vilka frågor som behandlas där kan jag inte nu gå in på.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, även om jag tycker att det har en något märklig form. Jag har en alldeles bestämd känsla av att det svar som statsrådet redovisar i anledning av en enskild riksdagsledamotsinterpellation faktiskt skall vara så fullständigt som möjligt. Och jag må säga att jag tycker att jag befinner mig i en något egendomlig situation — att bli hänvisad till ett svar som kommer att avges senare i dag och som jag inte, om jag inte själv hade tagit reda på de bakomliggande förhållandena, hade haft tillgång till. Den del av svaret som det gäller kommer dessutom att avhandlas i en debatt som jag ser att jag har mycket svårt att kunna delta i. Men jag tycker ändå, herr talman, att detta inte är så särskilt överraskande, eftersom det starkt påminner om det sätt på vilket industriministern hanterade ett antal frågor som jag ställde i den allmänpolitiska debatten. Av något skäl såg då industriministern inte anledning att beröra de frågorna förrän i sin sista replik. Det kunde möjligen, herr talman, bero på att industriministern då visste att det inte skulle bli någon vidare diskussion eftersom jag inte hade rätt att yttra mig mer. Herr talman! I en situation där alla är medvetna om att problemen med den regionala balansen växer, när människor ute i landet är oroliga för detta, när den politiska oppositionen inser hur allvarligt läget håller på att bli, då har vi en regering som i stort sett tiger om viktiga problem som måste diskuteras för att vi skall kunna lägga grunden till en mer effektiv regionalpolitik. Det gäller dessutom en politik för tillväxt i vårt land som gör det möjligt för andra regioner än storstadsregionerna att växa och erbjuda en bra utveckling för de människor som bor där. Regeringen och industriministern redovisar här att man funderar på en mängd saker i industridepartementet, och det är ju bra. Det märkliga är bara att riksdagen inte får möjlighet att ens fundera över dessa saker förrän den dag då regeringen lägger fram sin proposition. Jag tycker att det är synd, eftersom behovet av förändringar i regionalpolitiken och i den allmänna ekonomiska politiken i syfte att komma till rätta med de växande regionala balansproblemen är så stort. Det borde således faktiskt finnas ett utrymme för en bredare debatt här i riksdagen. Nu har vi sett, herr talman, det första utslaget av regeringens funderande, nämligen de regleringar som man har åstadkommit när det gäller tillväxten i Stockholmsområdet, i Göteborg och i Malmö. Det är inte fråga om någon skatt som industriministern talade så ofta om i våras. I stället har man, såvitt jag förstår, tvingats ta till gammal krislagstiftning. Man siktar in sig på byggande och bostadsreglering. Man säger att industrioch kontorslokaler under nästa år inte får utgöra mer än 70 90 av det som byggsi år. Vad innebär då detta? Jo, det innebär att varje projekt som blir aktuellt i de här områdena måste prövas av byråkratin och av politikerna, innan det får förverkligas. Det innebär alltså en utbyggd reglering. Vi har många gånger varnat för att socialdemokratisk politik faktiskt nästan alltid får sådana här konsekvenser. De naturliga politiska instrumenten ingår nämligen inte i socialdemokraternas arsenal. Man har inte tillväxtstimulerande åtgärder på sitt politiska program. Nu hävdar man från regeringens sida, och det sade också industriministern i sin sista replik i den allmänpolitiska debatten, att en försämring på ett ställe motsvaras av en förbättring på ett annat ställe. Men så är det inte, industriministern! Dagssituationen är den att det kan bli en tillväxt i storstadsområdena, därför att läget där är tillräckligt hyggligt. Men det sker inte någon tillväxt ute i landet i övrigt, därför att förhållandena där är alldeles för dåliga. Om man åstadkommer en försämring i storstadsområdena, lär det inte bli bättre i andra delar av landet. Tyvärr är det nog så, Thage Peterson, att de enda som får det bättre är Övriga industriländer, som de facto är inne i en process som innebär att man genom skattesänkningar och avbyråkratisering försöker stimulera tillväxten. För dem som inte kommer att få etablera sig i storstadsområdena blir alternativet säkert inte glesbygden eller övriga delar av landet. Det finns en risk att det i stället blir Västtyskland eller England, eller något annat ställe där man finner den miljö som erfordras för att man skall kunna driva företagsamhet på ett riktigt sätt. Det verkar som om socialdemokraterna slår till mot tillväxten där denna dyker upp — för mycket tillväxt skapar ju problem som de decentraliserade styrsystem man infört i Sverige inte klarar av. Man subventionerar sedan glatt det som inte har förutsättningar att gå särskilt bra. Men då riskerar vi, Thage Peterson, att hamna i en situation där vi till slut bara har subventionerna kvar och där vi inte har någon tillväxt att betala med. Herr talman! Jag tycker att det här är en viktig debatt, och jag hoppas att industriministern är beredd att föra den nu och inte sparar den till den interpellationsdebatt som jag inte kan delta i. För övrigt verkar det, herr talman, vara så att industriministern är mest intresserad av att diskutera med Börje Hörnlund vem som har släckt lyset i Sverige. För min del vill jag säga att det verkar som om lyset fortfarande är tänt i hela Sverige. Det är ju inte så bra för industriministern, därför att då ser vi alla hur dålig utvecklingen är i övriga delar av landet. Mot den bakgrunden behöver vi inte, industriministern, fler regleringar och hinder, utan vi behöver bättre tillväxtförutsättningar i hela Sverige.

Herr talman! Det verkar som om Bengt Wittbom är ovanligt grälsjuk i dag. Jag har inte hänvisat till något senare svar, utan Bengt Wittbom har fått svar på de frågor som han har ställt i sin interpellation. Sedan får Bengt Wittbom ställa de frågor som han för övrigt vill ställa i den här debatten. Han avgör själv om han vill vara med i debatten senare i dag, eftersom han åberopar andra interpellanter, men jag har inte hänvisat till andra svar. Bengt Wittbom är också sur för att jag i riksdagens allmänpolitiska debatt kommenterade ett stort antal frågor som han ställde i debatten. Det är riktigt att jag då gav svar på ett antal frågor, och om han inte är nöjd med svaren har han möjlighet att upprepa frågorna i dag. Jag är naturligtvis tacksam för Bengt Wittboms och moderata samlingspartiets synpunkter på regionalpolitiken — jag har många gånger i kammaren begärt ett mera aktivt deltagande från riksdagspartierna när det gäller regionalpolitiska frågor. Det är också av den anledningen som jag har öppnat det regionalpolitiska rådet för alla riksdagspartier. Också Bengt Wittboms parti, moderata samlingspartiet, är med i det regionalpolitiska rådet, och om Bengt Wittbom har många synpunkter, några bra förslag och tankar om regionalpolitiken är jag mycket tacksam att få reda på dem. Hans inlägg här i dag med anledning av interpellationssvaret gav emellertid inte vid handen att han hade ett enda förslag till förbättring av den regionala balansen, utan i stället blev han våldsamt sur över att regeringen vidtar åtgärder för att stärka de regioner i vårt land som nu halkar efter när det gäller den regionala balansen. Han angrep ett par beslut som regeringen helt nyligen har fattat just för att minska trycket i storstadsområdena till förmån för andra områden. Regeringen beslutade nyligen att förlänga frisläppet av företagens allmännainvesteringsfonder i de regionalpolitiska stödområdenat.o.m. mars 1988. Detta frisläpp gäller både byggnadsoch maskininvesteringar. Härtill kommer att 10 26 investeringsavdrag medges för utgifter för byggnadsinvesteringar i stödområdena. Däremot förlängs inte frisläppet i storstadsregionerna efter mars 1987. Detta beslut är en viktig markering från regeringens sida av att företagens investeringar i större utsträckning måste ske i de delar av landet där sysselsättningsproblemen är störst. Bengt Wittbom är både sur och förgrymmad över att regeringen nu stärker regionerna ute i landet, men detta är också ett sätt att använda skattesystemet för att förbättra den regionala balansen. Det gläder mig självfallet att Bengt Wittbom, som är örebroare, så hårt engagerar sig för Stockholms och Stockholms läns utveckling, men tyvärr präglas hans engagemang av okunnighet — eller om det är likgiltighet — om de effekter som en ohämmad tillväxt får för Stockholmsregionen. En obegränsad inflyttning skulle leda till svåra tillväxtoch överhettningsproblem. Jag måste också fråga vart känslan för det egna länet har tagit vägen. Bergslagskommuner som Ljusnarsberg, Hällefors och Lindesberg drabbas av marknadskrafternas förflyttningar och nedläggningar, men det verkar inte bekymra Bengt Wittbom. När regeringen nu ger stöd till utsatta Bergslagskommuner är det, enligt Bengt Wittboms vokabulär, ett uttryck för socialdemokratisk klåfingrighet. Jag vet att människor exempelvis i Bångbro ser det på ett annat sätt. Regeringen har, efter den allmänpolitiska debatten, fattat sådana beslut som är till gagn för den regionala utvecklingen. Bengt Wittbom kritiserar dem i stället, vilket förvånar mig, med hänsyn till att Örebro län verkligen är ett län som har många regionala problem och där stora satsningar skulle behövas alltfort. Får jag sedan tillägga att ingen regering har gjort så mycket för de regionalpolitiska frågorna som den nu sittande socialdemokratiska regeringen. De regionalpolitiska insatserna har förstärkts kraftigt sedan 1982. Bidragsmedlen har fördubblats. Detta har gett många positiva effekter på regionalpolitikens område. De möts också i dag med en mycket positiv inställning ute i regionerna, där man nu äntligen ser att det går att åstadkomma åtgärder mot den regionala obalansen.

Herr talman! Jag har flera gånger frågat industriministern om t.ex. skatternas inverkan på tillväxten. Det har jag gjort med anledning av att industriministern flera gånger har sagt att höjda skatter bromsar tillväxten. Jag har frågat industriministern om det inte, alldeles logiskt, är så att sänkta skatter stimulerar tillväxten. Så är det naturligtvis, och det är självfallet också därför industriministern aldrig har tagit upp den här debatten. På vilket sätt blir det bättre i Örebro län om det blir sämre i Stockholm, industriministern? Det är min fråga. På vilket sätt blir det bättre i Bergslagskommunerna i Örebro län om det blir sämre i Stockholm, Göteborg och Malmö? Jag tycker att industriministern skall ringa ett telefonsamtal till koncernchefen för Bofors och tala litet med honom. Bofors är ett viktigt företag för oss i Örebro län och i Bergslagen. Arbetsmarknadsutskottet träffade koncernchefen när utskottet var på besök där. Han begärde inte ökade svårigheter att etablera sig i Stockholm. Han begärde bättre förutsättningar i den region där företaget finns. Han hade inte alls samma inställning som industriministern, att det skulle bli bättre förutsättningar i hans region om det blir sämre i Stockholm. Hur går det logiskt ihop, industriministern, att Sveriges regering genom sin finansminister uppmanar resten av Europas länder att driva en mer expansiv politik, en tillväxtpolitik? Det behöver Sverige, vi behöver det som motor. Men hur går det ihop med att man samtidigt är beredd att trycka tillbaka tillväxtmotorerna i det egna landet? Industriministern skulle ge regeringens politik trovärdighet om han t.ex. sade — inte för att jag instämmer i det — att nu skall vi bromsa i Stockholm, Göteborg och Malmö och stimulera i resten av landet. Då vore det logik i det hela. Men nu finns det ingen logik. Min fråga till Thage Peterson är: På vilket sätt blir det bättre i Örebro län om det blir sämre i Stockholm, Göteborg och Malmö? Ett svar på den frågan tror jag skulle vara klargörande och stärka industriministerns och regeringens positioner i den här debatten. Den reglering som nu kommer att drabba tillväxtområdena i Sverige är en gammal krisreglering. Det är vad regeringen har tvingats att ta tagi, eftersom man inte har kunnat skapa några nya tankar på det här området. Jag ser framför mig byråkratin sitta och välja mellan objekt i storstadsområdena. Jag ser framför mig vilka bekymmer det kommer att skapa. Jag ser framför mig en industriminister som kommer att få ännu större problem än han har i dag.
Herr talman! Jag skall ta som ett exempel Bergslagens tekniska högskola, som nu håller på att byggas upp. När nya tekniska utbildningar flyttas utanför de nuvarande tillväxtregionerna stiger Bengt Wittbom upp i riksdagen och varnar för att resurserna smetas ut i ett jämntjockt lager över hela landet. I stället skall man låta dessa resurser vara kvar i tillväxtregionerna, för då skapas totalt den bästa tillväxten, enligt Bengt Wittboms filosofi. Men vad är det som åsyftas? Om detta är Bengt Wittboms inställning borde han gå upp här och säga att han är motståndare till projektet Bergslagens tekniska högskola, eller vad är det fråga om? Bengt Wittbom menar tydligen att Bergslagen skall få förblöda utan att motåtgärder skall sättas in. Det är svårt att få någon annan uppfattning när man hör hans klagosång över regeringens insatser för att minska de regionala obalanser som vårt land dras med. Jag kan försäkra Bengt Wittbom att en socialdemokratisk regering aldrig, hur påhejad den än blir av riksdagsmän från Örebro, kommer att låta marknadskrafterna skjuta mot Bergslagen. Jag ämnar stå upp i denna kammare till försvar för Örebro län, för människorna i Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg, Degerfors och Karlskoga, för att ta några exempel från Örebro län. Jag kommer att hävda att deras hemlän skall få utvecklas. Örebro kan mycket väl utvecklas till ett alternativ till de nuvarande tillväxtcentra. Men om vi skall komma dithän måste vi arbeta på att stärka Örebros konkurrenskraft och attraktionskraft. Nu säger Bengt Wittbom, att om industriministern går omkring och tror att höjda skatter minskar tillväxten, är det väl logiskt att sänkta skatter stimulerar den. Så tar han som exempel koncernchefen för Bofors, som minsann inte har så dåliga vinster att investera runt om i Bergslagen, om han så skulle önska. Det beror naturligtvis på hur och när skatteuttaget förändras. Det hela är inte så entydigt att man som Bengt Wittbom kan vara så tvärsäker på att företagens höga vinster och låga skatter skulle stimulera tillväxt och förnyelse och medföra synnerligen många investeringar. Jag menar att de svenska företagen inte dignar under betungande skatter. Vi har i dag en vinstnivå i de svenska företagen som möjliggör för företagen att öka sina investeringar, också i Bergslagen. Internationella jämförelser visar också att de svenska storföretagen betalar jämförelsevis låga skatter. Det finns undersökningar som pekar på att storföretagens skattebelastning under de senaste tre åren har hållit sig vid ca 15 96 av resultatet. Skattebelastningen i vårt land har alltså inte inneburit att företagen inte skulle ha kunnat göra kraftiga investeringar i stödområdet. Jag vill inte förneka att skatteförändringar i vissa situationer kan ha en tillväxtbefrämjande roll. Naturligtvis är det så. En skattesänkning kan öka tillväxten, om en rad olika samspelande faktorer är gynnsamma, det förnekar jag inte. Men jag kan också påminna om att där vi har gjort försök — i Norrbotten och Svappavaara — med speciellt låga skatter är vi inte helt på det klara med att man bör gå vidare på den vägen. Hittills har inte detta försök gett entydiga besked om huruvida metoden skulle vara framgångsrik i fler kommuner eller områden i stödområdet. Bengt Wittbom hävdar här generellt, att om bara företagen skulle få lägre skatter, skulle de regionala problemen försvinna eller minska, men det har han inget stöd för, i varje fall inte att döma av de försök som har gjorts i Svappavaara och i Norrbotten i övrigt. Herr talman! Regeringen lade nyligen fram regeringsförklaringen i riksdagen. Där markerades klart att strävan efter regional balans och rättvisa i ökad utsträckning skall styra politiken inom alla samhällssektorer. Ingen annan regeringsförklaring har så starkt som denna skjutit fram regionalpolitiken. Det är klart att det tar tid, innan man uppnår effekt med alla åtgärder, men det är ändå viktigt att ange färdriktningen och målet. Det är mycket viktigt att flytta fram de regionalpolitiska positionerna, och det anser jag att den nuvarande regeringen har gjort på avgörande och viktiga områden. Den som förnekar det vill inte ha en seriös debatt.

Herr talman! Vilken tur, industriministern, att ingen av oss två förnekar att en effektiv regionalpolitik har betydelse! Men det är inte det vi diskuterar nu. Vad vi diskuterar är: Vilka politikområden utanför den traditionella regionalpolitiken kan användas på ett bättre sätt så att vi i framtiden får en bättre regional balans i Sverige och vilka metoder skall vi då använda? Det är i alla fall detta jag försöker debattera. Jag tycker att Thage Peterson när han vid något tillfälle är i Bångbro skall tern, och fråga om han tror att det blir bättre i Ljusnarsberg när det blir sämre i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan är det inte så långt till Hällefors, där vi också har ett klokt socialdemokratiskt kommunalråd, som säger: Vi behöver hjälp i Hällefors. Vi behöver en hel del riktad regionalpolitik, men vad vi allra helst skulle vilja ha är sänkt arbetsgivaravgift. När han säger det brukar han bli litet förlägen och tillägga: Ja, det låter ju nästan moderat, men vi tror faktiskt att det skulle gagna vår kommun. Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna har börjat försöka använda skatteinstrumentet i regionalpolitiken. Jag hoppas att ni snabbt vinner erfarenhet av att det är bra. Vill ni stärka er i den uppfattningen kan ni titta ut över Europa och OECD-länderna — där sänker man skatterna och tar bort regleringar. Och varför gör man det? Jo, för att man måste stimulera tillväxten. En industriminister i en regering som leder ett land som ligger nästan sist i tillväxtligan bland OECD-länderna borde verkligen vara intresserad av att använda alla tänkbara medel för att pressa upp tillväxten. Varje procent i tillväxt betyder ju faktiskt enligt finansdepartementets egna experter 20 000 nya riktiga jobb. Förbättrar vi förutsättningarna för de jobben att uppstå i övriga delar av landet lär det bli bättre där. Jag vill återigen ställa den fråga som jag riktade till Thage Peterson i mitt förra inlägg: På vilket sätt blir det bättre i övriga landet för att det blir sämre i Stockholm, Göteborg och Malmö? Industriministern måste svara på den frågan för att över huvud taget stå på stabil grund i den här debatten. Det går inte att ta svängen till Örebro eller svängen in i statistiken över hur de regionalpolitiska anslagen har utvecklats. Til syvende og sidst måste industriministern ge ett svar på frågan: På vilket sätt blir det bättre i övriga landet för att det blir sämre i Stockholm, Göteborg och Malmö?

Herr talman! Vem har sagt att det skall bli sämre i Stockholm, Göteborg och Malmö? Det är Bengt Wittboms eget påhitt. Ingen har sagt det. Vad vi från Stockholms sida hela tiden har diskuterat har varit att länka ut tillväxten, expansionen, till stödområdena. Jag ser att Bengt Wittbom och Börje Hörnlund överlägger — det tycker jag är bra; någon borgerlig samsyn i regionalpolitiken har vi aldrig mött i kammaren. Jag skulle med intresse se en debatt mellan Börje Hörnlund och Bengt Wittbom i regionalpolitiken. Det är här fråga om en helt annan sak, nämligen att tillväxten i Stockholms län inte blir så stor att den medför en svår utveckling såväl för företagande och företag som för de människor som bor i denna region. Naturligtvis är det ett berättigat krav att ungdomarna i Stockholms län skall kunna få en bostad utan att behöva ha tillgång till hundratusentals kronor. Det är också ett berättigat krav att människorna i länet har en fungerande kollektivtrafik som inte bågnar under alltför hög belastning. Man vill inte att parker och andra grönområden skall användas till bostadshus eller kontorshus. Man vill heller inte att vägtrafiken och därmed luftföroreningarna skall öka. Det är alltså berättigade krav som människorna och organisationerna i tätortsområdena ställer i fråga om framtiden och utvecklingen i deras egna regioner. Det är ingalunda frågan om att det skall bli sämre i storstadsområdena - = Prot. 1986/87:22 det skall bli bättre. Men detta har inte Bengt Wittbom haft förståelse för i 10 november 1986 någon debatt som jag har fört med honom i riksdagen: att en obegränsad = Za om inflyttning till Stockholms län leder till svåra tillväxtoch överhettningsproblem, att den leder till bostadsbrist, miljöproblem och vantrivsel, sociala spänningar och konflikter. Så har det blivit i ett stort antal storstadsområden världen över där man inte förmått styra utvecklingen eller inte velat ta tag i den. Men jag kanske kan klara ut en fråga i den här debatten med Bengt Wittbom. Det handlar inte om att försämra villkoren för människorna i storstadsområdena. Det är tvärtom fråga om att förbättra deras levnadsoch utvecklingsvillkor samtidigt som man stärker regionernas utvecklingsmöjligheter. Det är de två vägar som man kan gå, bara man tar tag i dessa frågor.

Herr talman! Christer Eirefelt har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att föreslå för att förbättra förutsättningarna för mindre och medelstora företag och därmed stimulera och underlätta investeringar. Anne Wibble har i en interpellation till statsministern frågat vilka hinder för nyföretagandet som regeringen avser att ta bort. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Det finns nästan en halv miljon företag i Sverige, varav mer än 99 96 är små eller medelstora, dvs. har färre än 200 anställda. Dessa företag har sammanlagt över 1 miljon anställda. Redan det visar att småföretagen har stor betydelse för näringsliv och samhälle. Småföretagen är viktiga för den tekniska och kommersiella förnyelsen. Det finns en stor idérikedom och förmåga till förnyelse i de mindre företagen. Det gäller såväl nya produkter och systemlösningar som nya former för handel och distribution. Småföretagen är av fundamental betydelse för marknadsekonomin. Mellan småföretag råder konkurrens. Småföretagen kan startas, växa, krympa och läggas ner i takt med marknadsutvecklingen. De kan flexibelt anpassa sig till nya situationer och ställa om produktionsapparaten. Småföretagen bidrar i stor utsträckning till vår produktion och export, inte minst som underleverantörer till större företag. Våra storföretags framgångar bygger i hög grad på tillgången till effektiva underleverantörer med hög teknisk kompetens. Genom att småföretagen är spridda till olika delar av 17 landet, bidrar de också till en god regional balans. Orter med många småföretag står bra rustade inför strukturkriser i stora företag och branscher. Samtidigt möter småföretagen vissa utvecklingshinder i form av brist på eget kapital och riskfyllda lån, speciella behov av utbildning, otillräcklig information och service m.m. Det är väsentligt att försöka undanröja dessa hinder och att på olika sätt stimulera företagens produktion, export, förnyelse och konkurrenskraft. Det kan åstadkommas genom dels en effektiv och framåtsyftande allmän ekonomisk politik, dels riktade industripolitiska insatser. Regeringen har sedan år 1982 fört en konsekvent ekonomisk politik som har lett till bl.a. att löneoch prisutvecklingen har stabiliserats och att företagens konkurrenskraft har ökats. Industripolitiken syftar till tillväxt och förnyelse. Nyföretagande uppmuntras och stimuleras. Småföretagens utveckling underlättas genom bl.a. insatser för att förbättra rådgivning, utbildning och tillgång på riskkapital. På så sätt minskar de särskilda svårigheter som just småföretagen drabbas av. Ett av de viktigaste instrumenten i småföretagspolitiken är de regionala utvecklingsfonderna. Regeringen har strävat efter att successivt bygga ut den organisationen och höja kompetensen och effektiviteten. Anslagen för småföretagsutveckling — som går främst till utvecklingsfonderna — har höjts från ca 100 milj.kr. till ca 150 milj.kr. per år sedan regeringsskiftet år 1982. Genom utvecklingsfondernas verksamhet ges dagligen information och rådgivning till bl.a. nyföretagare. Utvecklingsfondernas starta-eget-kurser har haft stor betydelse för att testa affärsidéer och sprida kunskap om företagandets villkor. Särskilda aktiviteter har också genomförts för att stimulera kvinnor att starta egna företag. Utbildningsmöjligheterna i samhällets regi för småföretagare utvärderas för närvarande för att insatserna skall kunna organiseras och samordnas på ett bättre sätt. En höjning av kompetensen ökar småföretagens konkurrenskraft. Genom den s.k. normgruppen pågår ett omfattande arbete som syftar till att förenkla och ta bort regler som medför onödiga kostnader och olägenheter för näringslivet. Erfarenheterna hittills visar på positiva resultat inom ett flertal områden. T.ex. har inom skatteområdet genomförts ett antal administrativa reformer — slopad kommunal taxering av juridiska personer, höjda momsgränser m.m. — som är av särskild betydelse för småföretagen. Av stort intresse i sammanhanget är en studie som riksrevisionsverket för närvarande utför på regeringens uppdrag och som syftar till att undersöka möjligheten att samordna olika myndigheters agerande i samband med nyetablering av företag. Skattefrågorna är väsentliga. Jag vill erinra om att regeringen nyligen har föreslagit att fribeloppet för vinstdelningsskatten skall höjas från en halv till en miljon kronor, vilket gör att en tredjedel av de företag som i dag betalar vinstdelningsskatt blir befriade från skatten. Regeringen lägger stor vikt vid överföringen av teknisk kompetens från bl.a. högskolor till småföretag. En rad teknikoch utvecklingscentra har vuxit fram i många regioner. Staten har på olika sätt medverkat i den här utvecklingen. Under de senaste åren har regeringen satsat på även andra innovations — Prot. 1986/87:22 främjande åtgärder som har visat sig vara framgångsrika. Bl. a. kan nämnas 10 november 1986 näringsbidrag till innovatörer från styrelsen för teknisk utveckling, som varje år ger ett 10-tal uppfinnare möjlighet att på heltid under två års tid ägna sig åt Cm BEMrderd Sn ä j 3 é NE främja nyföretagande, kreativ verksamhet. Vidare kan nämnas de många uppfinnareföreningar som mA har bildats runt om i landet. I dag är antalet uppe i över 100. Detta innebär att ett stort antal mötesplatser har skapats mellan uppfinnare, entreprenörer, småföretag och industri. Det finns också ett 20-tal rådgivare i uppfinnarfrågor som är placerade ute i landets olika regioner. STU har uppdragit åt Svenska Uppfinnareföreningen att utbilda dessa rådgivare och hålla dem med aktuellt arbetsmaterial. Det finns ett stort behov av den här formen av service, väl spridd över hela landet. Exempel på andra insatser som regeringen har genomfört under senare år är en utökning av de exportfrämjande insatserna för mindre företag, stöd till industridesign och den särskilda småföretagsfonden som är knuten till Investeringsbanken. Småföretagen får också en stor del av statens betydande regionalpolitiska stödåtgärder i form av lån, bidrag, företagsutvecklande insatser, förbättrad infrastruktur m.m. Under de senaste åren har svenskt näringsliv utvecklats mycket positivt. Produktion och export har stigit, kapacitetsutnyttjandet har ökat och ligger på en hög nivå i både små och stora företag. Företagens vinstnivåer är höga och orderböckerna är fyllda. Investeringarna ligger på en hög nivå. Det gäller investeringar både i fasta anläggningstillgångar och i forskning, utveckling och marknadsföring. De stora satsningarna på framtidsinriktad industri, på teknisk forskning och utveckling, på teknikspridning och kompetensuppbyggnad, och på nyföretagandet, har gett ett gott resultat. Lönsamheten har kraftigt förbättrats under 1980-talets första hälft. Avkastningen på eget kapital låg 1984 på drygt 20 9o för små och medelstora industriföretag, vilket var högre än lönsamheten i de större industriföretagen. Enligt den senaste s.k. småföretagsbarometern, som nyligen har presenteras av Sveriges Hantverksoch industriorganisation — Familjeföretagen och Föreningsbankernas Förbund, uppger ca 80 90 av företagen med färre än 20 anställda att lönsamheten har förbättrats eller varit oförändrad det senaste halvåret. Ännu fler räknar med en bättre eller oförändrad lönsamhet under den närmaste tiden. Småföretagarna tror på framtiden. Småföretagens export ökade med 50 26 mellan åren 1982 och 1984, vilket var mer än för övriga företag. Glädjande nog har vi ett mycket högt nyföretagande i Sverige. Under åren 1984-1985 har netto i genomsnitt 17 000 företag med helt ny verksamhet tillkommit inom näringslivet. Detta kan jämföras med år 1982, då antalet sådana nyetableringar uppgick till ca 11 000. Utöver dessa företag, som startat helt ny verksamhet, har bl.a. genom s.k. avknoppningar från större företag under de senaste två åren netto registrerats ytterligare i genomsnitt ca 13 000 småföretag per år. Sammanlagt har således antalet småföretag ökat med ca 30 000 per år. Nyföretagandet har en strategisk betydelse för utvecklingen av ett 19 konkurrenskraftigt näringsliv. Genom ett högt nyföretagande upprätthålls dynamiken i näringslivet, nya idéer prövas på marknaden och sysselsättningstillfällen skapas. Sysselsättningen utvecklas positivt i småföretagssektorn. Mellan åren 1982 och 1984 ökade de små och medelstora industriföretagen sin sysselsättning med 5 90, medan de större industriföretagen minskade sin sysselsättning med 3 70. I den nämnda småföretagsbarometern anger 20 26 av de minsta företagen att de har ökat antalet anställda det senaste året och 69 90 att de har oförändrad sysselsättning. Nästan 90 96 av de tillfrågade tror att de kommer att ha lika många sysselsatta som i dag eller fler. Det vittnar om en framtidstro hos dessa företag. Småföretagens investeringar i byggnader och maskiner var 1985 ca 40 960 högre än 1982. Vissa enkäter tyder på en sjunkande investeringsvilja för åren 1986 och 1987. Men vi vet av erfarenhet att småföretagen i sådana prognoser brukar underskatta sina verkliga investeringar. För att särskilt främja investeringar i de regionalpolitiska stödområdena har regeringen medgett att företagen där får använda sina investeringsfonder för att finansiera såväl byggnader som maskiner och inventarier. Regeringens arbete med att främja småföretagens utveckling går vidare. Företagens tillgång på bl.a. utbildning och konsulttjänster kommer att ses över. Arbetet med att förenkla regler och underlätta företagens kontakter med myndigheterna kommer att fortsätta. Vi måste satsa ännu mer på utveckling och förnyelse och vara lyhörda för nya idéer och uppslag. Bl. a. övervägs åtgärder för att fördjupa de utbildningsinsatser som riktas till nyetablerarna. På så sätt kan ännu fler av de nya företagen utvecklas i rätt riktning och konkurserna minskas.

Fru talman! Jag tackar industriministern för den omfattande redogörelsen. Jag konstaterar att de mål industriministern redovisar för sin småföretagarpolitik i flera avseenden överensstämmer med dem jag vill uppnå. Men det är lika uppenbart att vi väljer olika vägar för att nå målen. Jag skall kommentera några inslag i industriministerns svar som belyser skillnaden mellan en socialdemokratisk och en liberal småföretagarpolitik. Låt mig först peka på några viktiga utgångspunkter för min interpellation, vilka industriministern inte berör. Från olika håll har det kommit kritik mot framför allt våra mindre företag för bristande investeringsvilja. Kritiken har följts upp med hot om nya tvångsåtgärder för att öka investeringstakten. Den debatten är anmärkningsvärd av flera skäl, inte minst därför att den avslöjar dåliga kunskaper om hur ett investeringsbeslut kommer till, vilka bedömningar som ligger bakom. Tyvärr vet vi, genom den socialdemokratiska regeringens tidigare åtgärder, att regeringen inte är främmande för att ytterligare öka statens inflytande på företagens investeringar. Det är därför vi har t.ex. löntagarfonder och förnyelsefonder. Det är därför regeringen måste godkänna vilka personer som skall bli ordförande i = Prot. 1986/87:22 bankstyrelserna. Och det är därför vi får etableringskontroll och andra 10 november 1986 ingrepp i näringsfriheten. Fry j Så 5 Om åtgärder för att De här inslagen i regeringens politik har precis samma utgångspunkt som främja nyföretagande, de nu aktuella kraven på tvångsåtgärder för att öka investeringarna. Det går mA z ut på att det alltid är statens kvinnor och män som vet bäst. De tusentals experterna ute i företagen begriper inte ens sitt eget bästa. Det vore värdefullt om industriministern ville komplettera svaret på den här punkten. Med andra ord: Tror industriministern på metoden att kommendera fram investeringar i företagen? Det finns en annan aspekt i min interpellation som jag också tycker att industriministern förbigår. Jag tänker på det faktum att så många småföretag tvekar att investera trots att marknadsförutsättningarna finns. Under september-oktober besökte jag ungefär 40 företag, i huvudsak små och medelstora. Eftersom den här debatten var särskilt aktuell just då, så blev saken ett naturligt samtalsämne. Jag försökte bilda mig en uppfattning om vad det är som påverkar investeringsviljan. Vilka faktorer är avgörande för om verkstadsägaren skall bygga till, köpa maskiner eller kanske nyanställa? Hur resonerar köpmannen när han beslutar att satsa på en ny varuhall — eller att låta bli? Svaren jag fick understryker att det är företagarnas egen kunskap, erfarenhet och inte minst ansvarskänsla som är avgörande. Man gör en rad analyser, t.ex. av framtida efterfrågan, av kundernas krav på kvalitet och leveranssäkerhet, av konkurrenternas situation och av vilka motdrag de kan tänkas komma med. Om man investerar eller inte är med andra ord resultatet av en hel serie överväganden, som ingen kan göra bättre än företagaren själv och hennes medarbetare. Det var också mycket påtagligt vilken stor roll företagarens egen situation hade för beslutet, t.ex. vilken bedömning hon gjorde av de allmänna villkoren för företagandet i framtiden. Vågade hon lita på att de spelregler som gäller i dag är desamma i morgon, eller kommer det nya bestämmelser eller avgifter som kullkastar hela beslutsunderlaget? Vilka ekonomiska risker var hon beredd att ta, och skulle hon orka med ett ännu större ansvar, ännu längre arbetsdagar? Enligt min uppfattning får den här typen av frågeställningar alltför litet utrymme i industriministerns resonemang. Men framför allt spelar de uppenbarligen ingen roll för regeringens praktiska handlande. Både i tal och i gärning dominerar i stället ett batteri av selektiva åtgärder — eller ”riktade industripolitiska insatser”, som Thage Peterson föredrar att kalla det. Riktade av vem? Jo, av industridepartementet, av industriverket, av STU, av utvecklingsfonderna och av småföretagarfonden. När kommer den tro på företagarna själva som industriministern ger uttryck för att slå igenom också på regeringens beslutsfattande?

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, även om jag i ärlighetens namn måste säga att det inte var särskilt upplysande. Min fråga föranleddes av en mening i regeringsförklaringen, där statsmi 21 nistern sade: ”Åtgärder för att främja nyföretagande och skapa förutsättningar för en vital småföretagssektor kommer att vara av central betydelse i industripolitiken.” I interpellationen tog jag upp fyra åtgärder, som verkligen skulle främja nyföretagandet och alltså avskaffa existerande hinder mot nya företag. Industriministern tog i sitt svar inte upp någon av dessa åtgärder och nämnde faktiskt inte heller några andra åtgärder. Enligt min mening handlar tyvärr svaret inte så mycket om vad regeringen avser att göra utan bara om vad som har hänt och vad regeringen har gjort. Några hinder mot nyföretagande tänker regeringen uppenbarligen inte ta bort. Jag beklagar det. I själva verket kan man av industriministerns svar få intrycket att allting är så bra som det kan vara för de mindre och medelstora företagen, varför det inte alls behövs några förändringar. Det tror jag är fel. Det enda något så när framåtsyftande som finansministern nämner är förslaget nu i höst om ett höjt fribelopp för vinstdelningsskatten till de kollektiva löntagarfonderna. Syftet med det förslaget är att se till att fler mindre företag befrias från den fondskatten. Men detta är uppenbarligen en halvmesyr. Det bästa skulle naturligtvis vara att helt ta bort vinstdelningsskatten till löntagarfonderna. Då skulle alla företag befrias från den — inte bara den tredjedel som industriministern åberopar och gläds åt. Till detta kommer att bara existensen av löntagarfonderna faktiskt upplevs som ett hot mot de mindre och medelstora företagen och som ett hinder mot nyföretagande. I den mån regeringen är intresserad av en förtroendefull relation till näringslivet skulle det därför vara mycket bra om man avskaffade fonderna. Frågan om vinstdelningsskatten är nästan den enda skattefråga som industriministern nämner. Jag tog i interpellationen upp en annan, nämligen frågan om förmögenhetsskatten på företagens arbetande kapital. Industriministern har under sommaren uttryckt viss sympati för folkpartiets förslag att avskaffa den förmögenhetsskatten. Det framstår uppenbarligen även för honom som helt orimligt att en företagare tvingas ta ut mer än 150 000 kr. ur företaget enbart för att kunna betala en förmögenhetsskatt på ungefär 30 000 kr., alltså fem gånger så mycket. Dessa 150 000 kr. skulle naturligtvis kunna användas på ett mycket bättre sätt för att utveckla företaget, för att nyanställa, eller för att göra nyinvesteringar. Det handlar inte heller, som industriministern väl vet, om några enorma summor i uteblivna skatteintäkter— totalt ungefär 100 milj.kr. Jag vill därför fråga industriministern hur han bedömer sannolikheten av att han skall lyckas övertyga resten av regeringen om det förträffliga i detta förslag, eller om han har givit upp. Merparten av Thage Petersons svar handlar om olika typer av selektiva bidrag och stöd, som Christer Eirefelt nämnde i sitt inlägg. Men det är nog inte detta som företagarna vill ha i första hand. Vad de vill är att kunna sälja sina varor och tjänster på marknaden i konkurrens på lika villkor. Konkurrens på lika villkor råder tyvärr inte i dag, eftersom den offentliga verksamheten och den offentliga upphandlingen i många fall sker under faktiskt monopol för kommuner, landsting och stat. Det var, fru talman, en debatt i kammaren förra veckan om just dessa frågor. Majoriteten tycktes då hävda att de offentliga monopolen inte var — Prot. 1986/87:22 något betydelsefullt hinder mot nyföretagande och inte heller något hinder 10 november 1986 mot utvecklingen inom de existerande företagen eller inom den offentliga el 2 Om åtgärder för att sektorn. Detta ställningstagande måste, som jag ser det, ha skett mot bättre 5 2 & för ast Na å É aa främja nyföretagande, vetande. Jag har därför förhoppningen att åtminstone industriministern ER skulle kunna uttrycka en viss förståelse för näringslivets önskan att inte aktivt diskrimineras vid produktionen av ungefär den tredjedel av bruttonationalprodukten som i dag sker i offentlig regi. Det är en utomordentligt stor marknad som genom detta offentliga produktionsmonopol undanhålls från konkurrens. I Dagens Nyheter fanns i går en artikel där man beskrev vissa förhoppningsfulla utvecklingstendenser i kommuner och landsting, dock inte inom den statliga sektorn. Det finns kommuner, både borgerligt styrda och socialdemokratiskt styrda, som har lejt ut, inte bara sophämtning, städning och andra tekniska arbeten, utan också parkunderhåll, delar av äldreomsorg, bad, och t.o.m. sådana socialt viktiga saker som fotvård för pensionärer och skolmåltider för barn, till enskilda företag. Jag vill fråga industriministern om han menar att de socialdemokratiskt styrda kommuner som lejer ut fotvård och skolmåltider till privata företag är något slags ideologiska missfoster och om de har fel. För folkpartiet är det alldeles uppenbart att sådana möjligheter för mindre och medelstora företag, eller för den delen även för stora företag, att konkurrera just på lika villkor skulle vara mycket stimulerande, både för de existerande företagen och framför allt kanske för anställda som vill starta nya företag. Det innebär alltså att ett slopande av offentliga monopol skulle vara ett verkligt borttagande av hinder för nyföretagande. Till detta kommer, fru talman, slutligen att sådana stimulanser för nyföretagande skulle skapa ett mycket robust och regionalpolitiskt viktigt näringsliv.

Fru talman! Självfallet går det inte att kommendera fram investeringar ute i företagen. Hur kan Christer Eirefelt tro något sådant? Jag vet inte vad han kan ha fått det ifrån. Investeringsbesluten måste fattas ute i företagen där man bäst vet vad som är möjligt — vad varan, servicen eller tjänsten går för, och hur kvaliteten är. Det är klart att det är många saker som då spelar in och som avgör om man vågar fatta ett investeringsbeslut eller inte. Det är naturligtvis de som skall svara för konsekvenserna av ett investeringsbeslut som måste fatta det. Jag har själv många års personlig erfarenhet av företagande, och jag har varit med om att fatta många investeringsbeslut. Jag hävdar, fru talman, att småföretagarna har framtidstro i dag och att det är resultaten som räknas. Sveriges småföretagare kan i dag uppvisa goda resultat på område efter område, och det går bra för småföretagen. Varför är inte Christer Eirefelt och Anne Wibble belåtna med det? Det överraskar mig något att de i sina inlägg inte har kostat på sig ett enda ord av berömmelse för de svenska småföretagen, som har åstadkommit dessa goda resultat. Vi har ett mycket högt nyföretagande i Sverige i dag. Det är något som man i många länder avundas oss. När jag har varit ute och rest och redovisat det höga nyföretagandet i Sverige, har man insett att detta är det bästa uttrycket 23 för ett gott företagsklimat i ett land och att vi i Sverige därmed också har en bra grund för att utveckla nya medelstora och stora företag. Men jag hörde inte ett enda ord av tillfredsställelse över detta faktum från vare sig Christer Eirefelt eller Anne Wibble. Jag skall belysa ett par av de frågor som berördes. Det gäller då först lönsamheten. Avkastningen på eget kapital låg åren 1983-1985 på över 20 90 för de små och medelstora industriföretagen. Det är högre siffror än för de stora företagen. Men framför allt har lönsamhetstalen varit bättre under de senaste åren än vad de var i början av 1980-talet. I höstens småföretagsbarometer anger de minsta företagen att lönsamheten har förbättrats under det senaste halvåret. Över 70 90 av företagen tycker att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god. Nästan 90 96 tror att deras lönsamhet kommer att vara minst oförändrad under det närmaste halvåret. Jag delar uppfattningen — och det framgick ju tydligt av mitt svar — att en viktig sak för småföretagspolitiken är avreglering och förenklade relationer mellan företag och myndigheter. Genom förenklingar av regelverket underlättas företagens verksamhet. Det finns helt säkert många andra saker att göra på detta område, men de problem som följer av regelsystemen kan dock inte karakteriseras som livsavgörande för småföretagen. Den kartläggning som statens industriverk nyligen genomförde på uppdrag av regeringens normgrupp visar att företagarna själva har en mycket balanserad syn på de eventuella problem som regelverket ger upphov till. Många av företagen har ju också mycket goda kontakter med myndigheterna. Kontakterna och relationerna mellan å ena sidan småföretagen och å andra sidan myndigheterna och regeringen är inte dåliga, fru talman. Det är tvärtom fråga om utomordentligt goda kontakter. Vi arbetar vidare med dessa frågor i industridepartementet. Någonstans måste ju det här jobbet göras, Christer Eirefelt. Vare sig det görs på industridepartementet, i normgruppen eller på statens industriverk handlar det om att vi tillmötesgår de krav som småföretagen och deras organisationer har på att vi skall arbeta med dessa frågor. Vi vill genom förenklingarna underlätta småföretagens verksamhet. Jag tror att det finns onödig byråkrati och onödigt krångel som kan rensas bort och blanketter som helt säkert kan förenklas. Att det i detta arbete fordras en balanserad uppfattning visade också den borgerliga regeringen, som mycket kraftfullt sade ifrån att exempelvis SCB-statistik måste komma till användningi många sammanhang, bl.a. som underlag för den ekonomiska politiken och för positiva åtgärder för småföretagen. Man fann att det var angeläget att småföretagen deltog i ett sådant uppgiftslämnande. Förmögenheter i form av aktier i småföretag får vid beräkning av förmögenhetsskatten för närvarande värderas till endast 30 90 av substansvärdet. Trots detta kan denna skatt helt säkert kännas betungande för vissa medelstora företag. Jag har sedan många år tillbaka — inte därför att folkpartiet har den uppfattningen — menat att små företag så långt som möjligt bör undantas från regeln om skatt på det arbetande kapitalet.